Fru talman! Den 10 januari, när vi tog emot budgetpropositionen, riktade jag en mycket hård kritik mot regeringen. Jag kritiserade regeringen för att den var passiv. Den accepterade massarbetslösheten. Den gjorde ingenting åt budgetunderskottet. Till den kritiken ansluter sig nu OECD. Det internationella organet gör samma bedömning. Vi är i ett utomordentligt bekymmersamt läge. Det krävs politisk handling. Det krävs aktivitet. När vi nu skall sammanfatta det fögderi som Anne Wibble har haft ansvar för kommer det att i stenskrift stå: massarbetslöshet, förstörda statsfinanser, orättvis fördelning, efterkrigstidens största politiska misslyckande, Anne Wibble. Den passivitet som regeringen visar inför utvecklingen är utomordentligt allvarlig. Vi måste handla, och vi måste göra det nu. Om ingenting görs faller Sverige ytterligare neråt. Vi har pekat på det tydliga sambandet mellan arbetslösheten och statsfinansernas förfall -- det gör också OECD. Arbetslösheten är inte någonting som bara drabbar de arbetslösa. Med vår typ av ekonomi drabbar den oss alla. När arbetslöshetens gigantiska kostnader tar sig uttryck i att besparingskraven kommer på andra områden -- i statsfinanserna, i kommunernas budget och i den privata ekonomin -- slår arbetslösheten inte bara mot de arbetslösa utan också mot oss andra. Regeringen Bildt kommer långt efter det att den har avgått att lämna spår efter sig vad gäller krav på nedskärningar och besparingar. Vi kommer aldrig ifrån de underskott som är förknippade med arbetslösheten. De skall betalas. Att det blir nedskärningar i vården, att äldreomsorgen försämras, att barnens skola inte har den kvalitet som vi önskar och att daghemmet Blåkullan stängs är också en effekt av de enorma kostnader för massarbetslösheten som vi måste ta på oss. Därför är passiviteten i arbetslöshetsbekämpningen också ett accepterande av dåliga statsfinanser. Därför var vår kritik mot regeringen den 10 januari så hård. Man accepterade att vänta till 1996 med att pressa tillbaka arbetslösheten. Så ser det ut. Arbetslösheten representerar också en social katastrof för de människor som drabbas av den. Långtidsarbetslösheten har under Anne Wibbles finansministertid ökat med 464 % -- en fullständigt osannolik siffra. De långtidsarbetslösa hotas nu av ytterligare försämringar. Det ligger bordlagda regeringsförslag i riksdagen, och man arbetar i regeringskansliet med ytterligare förslag om försämringar i a-kassesystemet. De människor som är långtidsarbetslösa har mötts av budskapet: Vad ni har att se fram emot är kortare ersättningsperioder i a-kassan. Sedan blir ni utstämplade. Det skall vara 300 dagar plus 150 dagar. Sedan återstår inget annat skyddsnät än det som socialförvaltningen i hemkommunen kan erbjuda. Det är ett utmanande och farligt förslag. Det finns tecken på att man i regeringskansliet börjar tvivla. Det går rykten om att man kanske inte kommer att lägga fram det förslaget i vår. dagar och 150 dagar? Kommer ni att lägga fram det förslaget i vår, eller har ni tagit intryck av kritiken och backar? Om inte Anne Wibble svarar kanske det finns någon annan i den borgerliga gruppen som kan göra det. Långtidsarbetslösheten är ett socialt gissel. Arbetslösheten kostar; det sade jag förut. För varje arbetslös som vi kan ta från arbetslösheten till produktionen sparar vi 173 000 kr i de offentliga utgifterna. Anne Wibble har själv i en skrivelse om EG-politiken sagt att de offentliga utgifterna avlastas med 9 miljarder kronor för varje arbetslöshetsprocent som vi pressar tillbaka. Arbetslösheten är någonting som direkt gröper ur ekonomin. Långtidsarbetslösheten ger sociala katastrofer. Arbetslösheten ger en ekonomiskt katastrofal utveckling. Om vi inte vänder arbetslöshetsutvecklingen klarar vi inte av ekonomin. Därför måste vi börja med att minska arbetslösheten nu. Vi får inte vänta till 1996. Vårt ekonomiska alternativ utgår från utgångspunkten att det är nu arbetslösheten skall minskas, inte 1996. Då har vi fått en permanent långtidsarbetslöshet. Då har också skadorna i ekonomin blivit sådana att det blir oändligt mycket svårare att hantera situationen. För att vända utvecklingen krävs stimulanser i ekonomin. Vi har sagt att de bör ligga på investeringssidan. Vi vill stimulera industrins investeringar, så att man nu bygger ut exportindustrin, i det uppåtgående konjunkturläget. Vi vill stimulera ytterligare insatser när det gäller kompetensutveckling och kompetensutbyggnad. Mänsklig kompetens är, och kommer att vara, det avgörande i framtiden om vi skall hävda oss som nation. Då skall man se till att det som nu passivt utbetalas i kontantstöd i stället omvandlas till aktiva insatser i kompetenshöjningen. Vi vill också satsa på ett investeringspaket för att göra samhället värdigare. Det är orimligt att barn och ungdomar skall vistas i miljöer som ingen av oss vuxna skulle vilja vistas i samtidigt som de som skulle kunna göra någonting åt dessa miljöer går arbetslösa och uppbär akasseersättning. Det är också orimligt att man inte ser till att de äldre som bor kvar i sina egna lägenheter får en bättre situation. Handikappanpassa de bostäderna! Gör det nu! Dessutom kan man inte acceptera förfall i offentliga lokaler vid sidan om skolsystemet, t.ex. inom äldre och barnomsorgen. Se till att de lokalerna renoveras! Resurserna finns. Det går att kombinera. Det är rimligt att vi tidigarelägger underhåll i vägsystemet. Det är också rimligt att vi nu bygger ut telefonkommunikationerna även i Norrland, Värmland och Dalarna på ett sådant sätt att de regionerna kan vara med och ta för sig av allt det goda som exemelvis electronic-highway-visionen ger för framtiden. Det är på sin plats att vi nu gör investeringar på miljöområdet. Sådant gör faktiskt att samhället blir bättre och att de som kommer efter oss får en bättre situation att leva i. Resurserna finns. Behoven finns. Koppla ihop dem. Sätt människor i arbete och inse att detta sker till en samhällsekonomiskt mycket låg kostnad. Detta investeringspaket lägger vi fram i det här förslaget. Det sätter många i arbete, och det ger Sverige bättre förutsättningar att på sikt hävda sig. Det är inte bara investeringarna som är viktiga för oss utan också ansvaret för statsfinanserna. Vi sparar mer än regeringen. Som oppositionsparti har vi tagit på oss uppgiften att vara noggrannare med utgiftsprövningen än regeringen. När jag stod här och kritiserade Anne Wibble den 10 januari sade jag att jag hade förväntat mig mer besparingar. Anne Wibble accepterade uppenbarligen massarbetslösheten i sin budget. Om hon inte ger sig på arbetslösheten måste hon göra någonting åt utgifterna. Det fanns inga besparingar i budgeten. Jag möttes -- skulle jag vilja säga -- av ett överseende leende från finansministern. Men det råder inget tvivel om att den kritik som jag riktade på den punkten och som vi socialdemokrater stod för har delats av många oberoende bedömare. Nu delas den också av OECD. När vi lägger fram vårt förslag har vi ett bättre saldo än regeringen. Vi har gjort en noggrannare utgiftsprövning. Det var vi som orkade med beslutet om att spara i föräldraförsäkringen. Det är vi som tycker att det är rimligt att också försvaret skall spara. Det är alltså inte bara andra samhällssektorer som skall göra det. Vi tycker också att det är rimligt att jordbruket tar sin del av besparingarna. Det går dessutom att spara i fråga om flyktingmottagningen. Vi kan gå igenom område efter område i samhällsekonomin och ser då att det går att skrapa ihop resurser och att vara noggrannare vid utgiftsprövningen också ett valår, fru finansminister, för att använda resurserna på satsningar på ett investeringsprogram som sätter människor i arbete. Vidare har vi omfattande förslag i vårt ekonomiska alternativ som rör skatteområdet. Där är vi inne på det som rör en annan del av OECD-rapportens resonemang. I OECD-rapporten sägs det att får man inte en folklig uppslutning kring de stora budgetnedskärningar och finansiella åtstramningar som är nödvändiga under 90-talet, blir det svårt att genomföra dem. Får man däremot en folklig uppslutning har man en ökad grad av frihet att avpassa tid och storlek när det gäller att hantera nedskärningarna. Vad sittande regering inte har gjort och inte har begripit är att man inte har förankrat nedskärningarna, besparingarna, hos folkflertalet. Besparingarna har haft en orättvis fördelning, en orättvis fördelningsprofil. Särskilt tydligt är detta på skatteområdet. När man lägger besparingskrav på arbetslösa och sjuka och samtidigt genomför den typ av skatteförändringar som nu sker är det utmanande. Detta klyver Sverige. Kan Anne Wibble förklara varför vi i nuvarande konjunkturläge och statsbudgetläge skall sänka förmögenhetsskatten till 0 % den 1 januari 1995. 2 miljarder kronor tillförs de rikaste hushållen i landet. Men samtidigt har vi inte råd med att exempelvis förse barn och gamla med den omvårdnad och omsorg som vi skulle vilja ge dem. Varför just ge 2 miljarder till nämnda grupp? Om man driver en sådan politik, samtidigt som man höjt skatterna för löntagare och pensionärer med 29 miljarder kronor, höjt konsumtionsskatterna med 14 miljarder kronor och sänkt kapitalskatterna med 23 miljarder kronor, ställer man grupp mot grupp. Då får man en samhällsutveckling som det kommer att vara utomordentligt svårt att hantera. När man sedan ser att de kärva budgetbudskapen från regeringen ändå kan kombineras med att man kostar på sig politiska, inte sociala, reformer -- typ vårdnadsbidraget -- vad har man då från regeringens sida för trovärdighet när man går ut och talar om nödvändigheten av att en stram finanspolitik förs? Har man råd med ett vårdnadsbidrag på 3 miljarder kronor, med en ny reform, i ett läge där underskottet är 172 miljarder kronor? Hur har man råd med det? När jag, Anne Wibble, träffar IMF:s och OECD:s representanter och pratar med dem om den finanspolitiska situationen och budgetunderskottet i Sverige säger de att de aldrig har hört talas om vårdnadsbidraget. De tror att vi har en regering som är inriktad på att pressa ner kostnaderna, utgifterna. När jag berättar för dem att finansministern jobbar på en ny social reform som skall ligga i budgetunderskottet och som därmed anses vara finansierad tar de sig, precis som de allra flesta svenskar gör, för pannann och säger: Detta kan rimligen inte vara möjligt. Jo, så är det! Till den finansminister som säger att vi skall spara och hålla igen, som sänker skatterna för dem som har det bäst ställt och som inför nya sociala förmåner som egentligen inte särskilt många vill ha men som har blivit politiskt nödvändiga för koalitionsregeringen -- Alf Svenssons politiska fallskärm -- vill jag ställa frågan: Är detta moral och etik i den ekonomiska politiken? Knappast! På samma sätt kan man tala om Bo Lundgrens skattesänkningar. Men det skall nästa debatt här på förmiddagen handla om. Skattesänkningarna, säger Bo Lundgren, är finansierade inom budgetarbetets ram. Men budgetarbetet slutar ju i att vi ligger 172 miljarder back. Hur har man då råd att finansiera skattesänkningar på nämnda sätt? Om man har den attityden till nya reformer och skattesänkningar, dvs. att det ligger inom budgetarbetets ram, blir ju utrymmet för skattesänkningar och nya reformer obegränsat. Förstår inte Anne Wibble att detta är det kanske farligaste bidraget just nu till den ekonomiskpolitiska debatten? Vi kommer aldrig att klara att gå ut till svenska folket och begära av människorna att de tar på sig nya bördor och nya uppoffringar om ni samtidigt hanterar statsfinanserna så vårdslöst som ni gör. Därför har vi lagt fram vårt förslag, som har en bättre fördelningspolitisk profil, en rättvisare profil och ett bättre budgetsaldo än regeringens. Detta har varit nödvändigt, därför att alla inser lägets allvar. Vi vill satsa på investeringar och sätta människor i arbete. Vi vill spara mer än regeringen. Vi återställer skattereformen, en rättvis beskattning mellan arbete och kapital. Vi får ett bättre saldo, och socialdemokratin i opposition får på så sätt en starkare position ett valår. Det är viktigt för oss, därför att vi räknar med att vi kan få regera landet i höst. Den valrörelse som kommer att föregå den nya regeringen kommer att präglas av ett val mellan två alternativ: å ena sidan alternativet att det går att bekämpa arbetslösheten nu, å andra sidan regeringen som säger: Vänta till 1996! Vi måste minska budgetunderskottet nu. Men regeringen säger att det finns utrymme för nya reformer och ofinansierade skattesänkningar. Det går att bedriva en politik som utgår från jämlikhet och rättvisa. Troligen är detta det enda möjliga receptet. För att vi skall få det svenska folket att ställa upp på en hård finanspolitik under resten av 90-talet måste människorna känna att alla är med och delar bördorna.

Fru talman! Jag skall svara på Dan Erikssons fråga. Jag tror inte att man kommer ur den här krisen genom att höja skattetrycket i Sverige. Det går inte. Däremot måste vi ha ett skattesystem som fördelar bördorna rättvist. Vi konstruerade en sådan skattereform för några år sedan tillsammans med Folkpartiet. Där ingick som en bärande del en rättvis beskattning av arbete och kapital. Man skulle beskatta arbete och kapital lika. Det var bra och rationellt i ekonomiska termer. Vi står fast vid det synsättet. Det är det synsättet och den skattereformen som vi har motionerat för i vårt förslag. Att regeringen har gått ifrån den uppgörelsen beklagar vi. Det beklagar vi också utifrån utgångspunkten att det skapar osäkerhet och tvekan. Skall man ha ett bra investeringsklimat skall man ha uppgörelser om skatter och investeringsregler över blockgränserna som man, när väl handslaget är växlat, står för. Det är ett område som Dan Eriksson inte tog upp men som jag skulle vara intresserad av att höra honom utveckla. Hans partiledare har varit mycket tydlig när det gäller vårdnadsbidraget och sagt att det skall finansieras inom familjepolitikens ram och uppgå till 4 000 kr per månad. Vi har i sak en annan uppfattning. Dan Eriksson gick förbi frågan i dag när han talade om den ekonomiska politiken. Det vore väldigt bra om han kunde klargöra om Ny demokrati står fast vid sin uppfattning, eller om man också byter politik när man byter partiledare.

Fru talman! Det var ett klart besked. Det innebär alltså att det förslag som regeringen nu har presenterat är ett förslag som icke är möjligt för Ny demokrati att anta.

Fru talman! Författaren och TV-reportern Jan Guillou vill att medierna i den kommande valrörelsen -- som han kallar ''valpisset'' -- sätter ''räknenissarna'' i karantän, medan ''vi andra'' sköter valrörelsen. När det gäller Guillous privata ekonomi kan jag ha en viss förståelse för att det inte behövs någon nisse som hjälper honom att hålla ordning på pengarna. Men när det gäller landets ekonomi och valet i medierna har jag precis motsatt önskemål: Sätt propagandanissarna i karantän och låt några riktigt tråkiga och petrimetriska räknenissor och räknenissar gräva fram siffrorna bakom retorikens dimridåer och ge oss några riktigt kalla fakta. Valundersökningen 1991 visade att kunskap lönade sig dåligt.

Jag fick för mig häromdagen när jag såg på TV -- jag säger inte vem det var jag såg i rutan -- att den moderna gentekniken borde kunna utveckla en mikrolögndetektor, som man sätter på sig som en mikrofonmygga och som gör att näsan växer som på Pinocchio i proportion till hur mycket man bluffar. Föreställ er exempelvis att vår prydlige EU minister skulle få en förlängd och lätt blåfärgad näsa när han spänner ögona i svenska folket och säger att vetenskapen nu visat att utlandsinvesteringarna ökar mer än vad medlemsavgiften kostar om Sverige kommer med i EU. För balansens skull kan jag med en gång tillägga att jag själv borde få tomatnäsa om jag gjorde lika självsäkra påståenden i motsatt riktning. Ingen kan veta i dag hur finanskapitalisterna påverkas av ett svenskt EU-medlemskap. De ekonomiska teorier som används av konsekvensutredarna utgår ifrån att kapitalisten just är en enkelspårig räknenisse som enbart räknar på framtida vinster diskonterade till nuvärde och där också riskerna är beräkningsbara. Teorierna ligger långt ifrån verkligheten. I gårdagens debatt tävlades det om vem som hade den modernaste ekonomiska teorin. Men den hemska sanningen är nog den att vi inte kommer undan kravet att vi nu måste tänka själva. Teorier bygger på förenklingar. De är användbara i naturvetenskaperna där det ändå finns ett antal ganska så exakta matematiska samband mellan olika storheter. Men den mänskliga naturen är för komplicerad för att låta sig fångas i så enkla räknestycken. Men att det inte finns någon fast teori betyder inte att vi inte kan ha övertygelser. Vi vänsterpartister känner just nu ett visst självförtroende att vi har en ekonomisk politik som håller. Vi tror att svenska höginkomsttagare, kapitalägare och förmögenhetsägare tål en högre skatt och rent av att många av dem inser att en större jämlikhet kan vara bra för samhällsklimatet. Vi använder ökade skatteinkomster för att stärka kommunernas ekonomi och för att ge stödpengar till byggbranschen. Vi tar också ifrån företagen en del av deras devalveringsvinster för att skapa utrymme för en framåtsyftande näringspolitik och för en omställning av ekonomin i ekologiskt hållbar riktning. Vi inrättar en fond för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag. Vi använder också en mindre del av de pengar vi tar in genom ökade skatter och besparingar inom främst försvar och motorledsbyggen till att återställa a-kassan till 90 %, höja pensionstillskottet och ge de långtidssjuka 80 % ersättningsnivå. Bildtregeringens tid rinner förhoppningsvis ut. Men det är ännu svårt att urskilja ett tydligt alternativ. Det är en oerhört svår uppgift att finna en strategi för den ekonomiska politiken som inte bara möjliggör ett återvändande till full sysselsättning utan som också minskar miljöskulden och innebär en sanering av de offentliga finanserna. Det är lättare att enbart skälla på borgarna, hoppas på valseger och skjuta problemen framför sig. Vi inom vänstern har alltid varit ganska bra på att dela en kaka rättvist, men vi har varit sämre på att tala om hur kakan bakas. Vi har med rätta kritiserat kapitalisternas odemokratiska maktutövning, men inte kunnat konkretisera hur företagen skall drivas i vår socialistiska utopi. Nu när högerns fundamentalister har misslyckats i både öst och väst kan det kännas frestande att drömma om att det är möjligt att återvända till 60-talets och 70-talets samhälle, då vänstern ännu hade initiativet. Denna typ av nostalgi finns ännu starkare tror jag inom socialdemokratin, symboliserad av bilder på Jag skulle vilja försöka locka Göran Persson upp i en debatt om hur han ser på det här. Är han nöjd med att bli en ny Gunnar Sträng? Räcker den gamla politiken till på 90-talet? Sträng var en stor pedagog, och jag skulle gärna vilja höra Göran Persson förklara era förslag. Ni har haft här en debatt om skattehöjningar. Men sanningen är den, Göran Persson och Dan Eriksson, att era förslag i allt väsentligt innebär skattesänkningar för företagen genom direktavskrivningarna. Ni socialdemokrater säger i er finansmotion att ni anslår 20 miljarder till utbildning och fler jobb och att 15,8 miljarder av dem kommer tillbaka redan kommande budgetår i form av minskade utgifter för arbetslösheten och ökade skatteinkomster. Det här är en sorts kalkyl över multiplikatoreffekter, eller dynamiska effekter, som ekonomer hade i ryggmärgen på 70-talet men som Sträng ofta var skeptisk till. Jag vill fråga Göran Persson hur starkt han tror på de här kalkylerna. Jag begär inte att han skall rita formler men att vi får en rimlig uppfattning om vilka antaganden som gjorts. Man kan höja skatten rejält för näringsministern och andra miljonärer, men det räcker tyvärr inte långt. Också ganska så genomsnittliga inkomsttagare måste offra några hundralappar om vi skall klara rimliga villkor för exempelvis kommunernas ekonomi. Var någonstans går gränsen mellan dem som förlorar och dem som vinner på era skatteförslag? Sänker ni inte i själva verket skatten för dem ganska högt upp i inkomstskalorna? Och har ni glömt att ert förslag till återställt grundavdrag berövar kommunerna ett antal miljarder i skatteinkomster? Jag har fått en uppgift från Göteborg att vi förlorar ca 200 miljoner kronor på återställandet av grundavdraget. Det skulle vara den definitiva katastrofen för den kommunala ekonomin i Göteborg. Jag vill också försöka locka med finansminister Wibble i en litet mera analytisk debatt -- talmannen har ju begärt av oss att vi skall försöka att vara litet mer analyserande -- om vad som döljer sig bakom regeringens retorik. Ni tycks ju inte längre använda begreppet ''Den enda vägen'', och det tycker jag är ett framsteg. Men jag vill fråga Anne Wibble hur mycket hon tror på att den i dag rådande trenden bland OECD:s ekonomer och bland majoriteten av de svenska ekonomerna, som kräver ännu större besparingar och ännu större skattesänkningar, skall hålla i sig. I början av 70-talet var OECD-ekonomerna keynesianer. De trodde då att oljeprishöjningarna och valutasvängningarna var tillfälliga störningar som kunde botas med statlig efterfrågestyrning. Under 80-talet blev hela bunten plötsligt monetarister. Nu var det normpolitik och avreglering för hela slanten. Jag har läst på det som Anne Wibble själv och alla dessa ekonomer sade i mitten av 80-talet, då man krävde avveckling av valutaregleringen. Det var absolut inga problem, sade man. Det skulle bli litet tillfälliga utflöden av kapital på någon miljard eller möjligen två miljarder. Sedan skulle det bli en oerhörd harmoni och stabilitet. Det var alltså prognosen. Efter detta producerade ekonomerna och också finansministrarna stolta prognoser över vad som skulle hända i framtiden. Men man högg i allt väsentligt till 95 % i sten. Mot denna bakgrund skulle jag gärna vilja att finansministern visade litet ödmjuk osäkerhet inför framtiden. Jag vill också gärna veta vad finansministern anser om de ekonomiska teorier som används i utredningarna kring föräldraförsäkringens, vårdnadsbidragets och sextimmarsdagens effekter. Har hon tagit del av den feministiska kritiken mot att man utgår ifrån att familjen har en enhetlig vilja -- oftast könsbestämd som en han -- som enbart räknar på mätbar nytta när besluten fattas om vem som skall förvärvsarbeta och vem som skall städa eller om och när familjen skall skaffa barn? I den här teorin finns det varken kärlek, maktbegär eller moral. Det finns ingen som helst möjlighet att skilja Alf Svenssons beteende från Bengt Våra förslag till ny ekonomisk politik gör inte anspråk på att vila på någon vetenskaplig teori. Vi håller däremot på arbetarrörelsens grundläggande värderingar som vi försöker väva ihop med våra historiska erfarenheter. Vi låter oss också inspireras av en del idéer som vi hämtat från både marxistiska, feministiska och ekologistiska tanketraditioner. Vi tror att det som är unikt med just vår ekonomiska politik, dvs. det som skiljer oss från er andra, är försöket att kombinera de röda och de gröna perspektiven. Ägaren av en strandtomt har ingen trovärdighet när han använder miljöskäl för att hindra andra att komma ned till vattnet. Den nödvändiga omställningen av ekonomin kan bara klaras om den bygger på solidaritet. Sverige behöver en ny regering, men det räcker inte med det. Det behövs också ett nytt ekonomiskt tänkande, en ny ekonomisk politik och en ny moral. Ett något minskat ljugande i valrörelsen skulle vara en bra början.
Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig om vår ekonomiska politik. Jag skall svara på några av de många frågorna. Till att börja med baseras beräkningarna i vårt alternativ på de underlag som statliga verk och myndigheter har lämnat i sina anslagsframställningar. Det rör sig om Boverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Kommunförbundet och andra myndigheter som har uppgett vad en stimulans av investeringar nu skulle ge i form av sysselsättning. Därutöver har vi gjort jämförelser med det makroekonomiska beräknandet som visar vad ett visst antal människor satta i arbete tillsammans med en förändrad kapitalbeskattning ger i form av en sänkt sparkvot, vilket därmed skulle bidra till en ökad privat konsumtion i vår försörjningsbalans. Allt är noga redovisat, genomarbetat och helt öppet. Att Johan Lönnroth hänger på den diskussion som Arbetsgivareföreningen och moderaterna har startat för att misskreditera socialdemokratin är i och för sig förvånande. Men om Johan Lönnroth har intresse av att ta del av våra beräkningar står de till hans förfogande. Jag har varit väldigt försiktig att delta i debatten om ny teori eller inte. Jag har den uppfattningen att det kanske trots allt inte är så fruktansvärt komplicerat när det kommer till kritan. Det handlar om att vi måste spara och arbeta samt att produktionen måste växa, om vi över huvud taget skall kunna ta oss ur den situation som vi nu befinner oss i. Att lansera en politik som bygger på snabba genombrott för ett nytt tänkande tror jag inte på. Därför är det alternativ som vi har lagt fram uppbyggt på vår budgetprövning, satsning på investeringar och satsning på att sätta människor i arbete. Det är en god socialdemokratisk politik. Gör gärna jämförelser med Gunnar Sträng, det har jag ingenting emot.

Fru talman! Jag skall gärna erkänna att det kan kännas litet knepigt att föra fram en kritik som också har framförts av borgerliga ledarskribenter och Svenska Arbetsgivareföreningen. Men frågan är för viktig och allvarlig för att man skall tiga. Vi i Vänsterpartiet behöver också kritik. Vi skulle gärna se att ni socialdemokrater granskade vårt budgetförslag och att ni talade om huruvida ni hade kritiska synpunkter. Om vi inte vågar ta upp denna öppna debatt av rädsla för att bli klappade på ryggen av högern, tror jag att vi har väldigt svårt att utforma ett konkret och bra alternativ. Göran Persson talade om kalkyler. Jag har tittat på sådana ganska länge. Det är alltid så att när man gör dessa kalkyler måste man erkänna den mycket stora osäkerheten, dels om vad som styr människors spar och konsumtionsbeteende, dels framför allt om hur lång tid det tar att få tillbaka pengarna i form av dynamiska effekter. Till sist svarade inte Göran Persson på frågan om kommunernas ekonomi. Hur påverkas kommunernas ekonomi av att ni återställer grundavdraget?
Fru talman! Jag börjar med den avslutande frågan. I vårt budgetalternativ har vi räknat med att den statliga kostnaden för att rädda grundavdraget är korrigerad mot de merutgifter som drabbar kommunerna. Det är alltså hänsyn tagen till den effekten. Det finns ett klart samband, därom råder inga tvivel. Johan Lönnroth sade i sin replik att det känns smärtsamt att gå i armkrok med högern. Vi vet ju att Johan Lönnroth och hans parti har haft svårigheter att ställa upp när det har gällt att fatta svåra beslut. Västerpartiet har varit ett bräckligt stöd för socialdemokratin att luta sig emot. Efter att ha tagit del av Vänsterpartiets ekonomiska resonemang tror jag inte att vi där i framtiden kommer att kunna hämta något stöd för svåra och impopulära beslut, för sådana blir vi tvungna att ta. Det är lätt att tala om att man skall göra minskade investeringar och minskade insatser på diverse utgiftsområden för att sedan sänka skatter eller satsa på attraktiva objekt. Vi vet ju att Västerpartiet har haft svårt att ställa upp när man har kommit till beslutstillfället. Som jag tidigare sade är det viktigt att göra klart för våra väljare och för de människor som vill ha en progressiv utveckling i det här landet att i grund och botten handlar det om hårt arbete, sparande och en rättvis fördelning. Jag tror att det är ett budskap som människor begriper och känner igen. Jag hyser ingen som helst tveksamhet inför att gå ut i en valrörelse och slåss för detta.
Fru talman! När det gäller kommunernas ekonomi finns det inte i den socialdemokratiska motionen någon formulering som antyder att kommunerna skall kompenseras för effekten av grundavdragets återställande. Men jag förutsätter att det skall komma i någon form, om inte annat i samband med kompletteringspropositionen i de socialdemokratiska motionerna. De svåra besluten har Göran Persson och jag debatterat tidigare. Jag har påmint om det som hände när Göran Persson var skolminister, då vi ställde upp på ett för mitt parti oerhört svårt beslut. Vi har också ansträngt oss mycket starkt i vår motion för att betona de grundläggande värderingar som vi här är helt överens om. Det är arbetslösheten, som är den helt avgörande frågan, och den rättvisa fördelningen som präglar hela vår motion. Jag tycker ärligt talat att när vi nu verkligen anstränger oss för att räkna rätt i våra motioner också ni borde jobba litet mer med att få ihop trovärdigheten, Göran Persson. Den brister på sina håll i era motioner. Jag tror ändå att det skall vara möjligt för båda våra partier att enas om de grundläggande dragen i den ekonomiska politiken, för där är inte skillnaderna särskilt stora. Men när det gäller den retoriska nivån är det en viss skillnad.

Fru talman! Den senste tidens ekonomiska nyheter visar att ekonomin utvecklas ungefär som vi förutsåg i finansplanen. Låt mig citera: ''Utsikterna för svensk ekonomi fortsätter att förbättras. Det är inte bara utvecklingen av utrikeshandeln som är glädjande. Förbättringar sker också inom de områden, där de största problemen finns. Den allt starkare svenska kronan bidrar till att desarmera den inflationsbomb, som de höjda importpriserna utgör. Den öppna arbetslösheten stiger inte längre och det statliga budgetunderskottet börjar sakta minska.'' Citatet är faktiskt inte, som man skulle kunna tro, från finansplanen utan från ett nyhetsbrev från Östgöta Ekonomin håller på att återhämta sig. Till och med Göran Persson har övergivit talet om depression och backat från kravet på momssänkning. Sedan finansplanen skrevs har den svenska kronan stigit rejält i värde, samtidigt som de långa räntorna har fortsatt att gå ned. Kronan ligger faktiskt nu på den nivå som de flesta trodde skulle gälla i slutet av detta år. Kronans uppgång har medfört att hushållens köpkraft har stimulerats med ca 5 miljarder kronor. Priserna blir på ett års sikt drygt 0,5 % lägre och på litet längre sikt nära 1,5 % lägre. Det motsvarar en förstärkning av hushållens köpkraft med 5 miljarder kronor i år och 12 miljarder kronor på sikt. Pengarna räcker till mer. 5 miljarder kronor är mycket pengar. Det är mycket mer än effekten av Socialdemokraternas förslag om grundavdrag, som för övrigt står i strid med krisöverenskommelsen, vilket är ytterligare ett svek. Det skulle bara ge 3 miljarder kronor. På sikt ger den starkare kronan som sagt 12 miljarder kronor i bättre köpkraft, dvs. fyra gånger mer än Göran Perssons förslag. Och allt detta utan att försämra statsfinanserna! Tvärtom tyder den starkare kronan på större förtroende för regeringen och politiken och gör det lättare att få fram fler jobb. Inte nog med det. Kronans förstärkning innebär också att den del av statsskulden som är upplånad i utländsk valuta på två månader har minskat med 24 miljarder kronor. Samtidigt leder kronförstärkningen till att tudelningen i ekonomin minskar. Då minskar klyftorna mellan den inhemska delen och den utlandskonkurrerande delen. Detta bidrar till att skapa en mer balanserad uppgång och ännu bättre förutsättningar för fler jobb. Den öppna arbetslösheten har minskat varje månad sedan i juli förra året. Då var den enligt 8,0 %. Det är en minskning med nästan 100 000 personer. En del av minskningen är säsongsmönster och en del motsvaras av ökade åtgärder av olika slag. Det kan bli bakslag under enstaka månader framöver, men trenden går ändå åt rätt håll. I 1 100 färre än i december. Det är 9 600 färre än för ett år sedan. Konkurserna minskar kraftigt medan antalet lediga platser ökar. Därmed, fru talman, kan också Göran Perssons myckna tal om att regeringen väntar till 1996 av verkligheten förpassas dit det hör hemma: avdelningen osann demagogi. Allt detta är bra, men självfallet räcker inte utvecklingen. Det måste skapas ännu fler nya jobb, så att arbetslösheten kan fortsätta att sjunka. Det kräver att vi fortsätter med strukturreformer och fortsätter med budgetsanering, annars kan inflationsspöket snabbt komma tillbaka och med det högre räntor och en svagare krona som försämrar hushållens köpkraft och driver upp statsskulden. Jobben skulle då bli färre, arbetslösheten större och välfärden hotas. I förra veckan presenterades småföretagsbarometern. Optimismen stiger bland Sveriges småföretag. För första gången sedan 1988 funderar de faktiskt på att öka sysselsättningen. Chanserna till fler jobb i de mindre företagen är goda, men det förutsätter en företagarvänlig politik. Att återinföra krångliga arbetsrättsregler och orättvisa skatter ger definitivt inte fler jobb i småföretagen. Tvärtom hotar Göran Perssons förslag de nya jobben. Fru talman! Det har nyligen kommit några rapporter som har stor betydelse för den svenska ekonomin, för jobben och för välfärden. Konsekvensutredningen om de samhällsekonomiska effekterna av olika relationer till Europeiska unionen är en både pedagogisk och mycket läsvärd rapport. Utredningen visar att varje alternativ har både fördelar och nackdelar. Men slutsatsen är klar: Tillväxten, tryggheten och jobben vinner på ett svenskt medlemskap i EU. Utredningen slår fast att utanförskap ger en markant sämre utveckling av investeringarna. Den visar övertygande att medlemskapet ger både större volym investeringar och en bättre kvalitet på investeringarna. Skall Sverige få de r1 > högteknologiska, kunskapsintensiva investeringar som ger välbetalda jobb måste vir0 > ingå i den inre marknaden till hundra procent. Något annat duger inte. Svenskt EU-medlemskap är faktiskt särskilt viktigt för de mindre företagen -- de stora är ju redan etablerade på kontinenten. Det är som jag nämnde i de mindre företagen som de nya jobben finns. På längre sikt innebär EU-medlemskap enligt nästan alla bedömningar mer tillväxt och tryggare välfärd. Men frågan har stor betydelse även på kort sikt. Mer investeringar är också mer efterfrågan som ger fler jobb. Det går vi miste om vid ett utanförskap. Ett nej till EU skulle också medföra en risk för högre räntor och fortsatt hög eller ännu högre arbetslöshet. Detta skulle genast märkas för hushållen och för statskassan. Man kan med olika exempel räkna ut vad det betyder. En procentenhets högre ränta skulle öka kostnaden för statsskulden med 5--10 miljarder kronor per år -- ökade utgifter i budgeten. En procentenhets högre arbetslöshet jämfört med jobb i privat sektor kostar 8--9 miljarder kronor per år för statskassan, utöver de negativa sociala kostnaderna. Så även om EU:s medlemsavgift är hög kan ett ja till EU därför redan på kort sikt vara bättre för statsbudgeten än ett nej. Sverige tänker inte betala den fulla medlemsavgiften från första stund. Vi kräver infasning, som det så vackert heter, där avgiften är lägre i början och sedan successivt ökar. Jag har under de senaste veckorna talat med flera av mina kolleger i de nuvarande medlemsländerna om just Vissa är förvisso mer förstående än andra. Det ligger i jobbet som finansminister att vilja ha så mycket pengar som möjligt från andra. Men de vill också ha bra medlemmar med en sund ekonomi. De inser att vår budgetsanering skulle försvåras av en plötslig, stor ny utgift. Det ligger även i deras intresse att vår budgetsanering går bra, utan ränteuppgångar och fladdrande växelkurs. Så jag är optimist i fråga om att få gehör för vårt krav på infasning av medlemsavgiften. Sverige behöver nya jobb, och vi behöver investeringar i privata företag. Därför är det förödande att Sveriges största politiska parti ännu inte tagit ställning i denna den största politiska framtidsfrågan. Det spelar ingen roll hur mycket investeringsstimulanser Göran Persson föreslår så länge socialdemokraterna inte kan tala klartext om medlemskap i EU. Den senfärdigheten kostar många arbetslösa jobbet. Fru talman! Den andra utredning som jag vill beröra är OECD:s Sverigerapport som kom i måndags. Den är ett starkt stöd för regeringens ekonomiska politik. OECD skriver att regeringen och Sverige är på rätt väg. Mycket har uträttats de senaste åren. Rapporten ger den tidigare socialdemokratiska regeringen ett svidande underkännande för 1980 talets finanspolitik. Att den offentliga sektorn under några år visade överskott beror enligt OECD enbart på att ekonomin var överhettad och på några tillfälliga faktorer, t.ex. engångsskatten på pensionssparande. Överhettningen och de tillfälliga skatteökningarna dolde ett underskott. OECD säger också att mycket återstår. Saneringen av de offentliga finanserna måste fortsätta under de kommande åren. Det är därför mycket beklagligt, skriver OECD, att det inte längre finns politisk samling kring detta. Jag kan bara instämma. Socialdemokraternas ekonomiska motion innehåller inte ens ett embryo till ett saneringsprogram. T.o.m. Aftonbladet har noterat och beklagat detta. Budgetförslaget i s-motionen för nästa budgetår innebär inte någon förstärkning, som Göran Persson påstår. Det ser ut så på grund av vad man möjligen skulle kunna kalla kreativ bokföring. I själva verket innebär det socialdemokratiska förslaget ett mycket större underskott än finansplanen. En multiplikator, eller s.k. dynamiska effekter, på ungefär åtta skulle ha fått inte bara Keynes utan med stor säkerhet även Gunnar Sträng att vända sig i sin grav. Var är det långsiktiga saneringsprogrammet? Varför har ni inte lagt fram ett sådant? Vågar ni inte? När det gäller reformeringen av socialförsäkringarna och den offentliga sektorn konstaterar OECD att många viktiga steg har tagits de senaste åren, och att resultaten uppmuntrar. Men vi får inte vila på lagrarna, skriver OECD. Att åter höja ersättningarna till 90 % går inte för sig. Ändå såg jag att Ingvar Carlsson i går sade att höjd a-kassa möjligen inte går nu, men ganska snart. Jag förstår uttalandet mot bakgrund av det svek som många upplever när socialdemokraterna nu plötsligt accepterar det som bara för några månader sedan kallades för klasskampspolitik och katastrof. Men Göran Persson är ju ekonomisk talesman. Han vet att vi inte har råd, vare sig nu eller sedan. Det är oärligt att luras, Göran Persson. OECD pekar också på hur viktigt det är att pensionssystemet reformeras. Det nyligen framlagda pensionsförslaget är därför ett viktigt steg i rätt riktning. Det står också i OECD rapporten att möjligheterna till evig rundgång mellan a-kassa och åtgärder måste upphöra och att ingångslönerna måste vara flexibla för att man skall kunna minska ungdomsarbetslösheten. Allt i linje med regeringens uppfattning, men på tvärs med socialdemokraternas. När Göran Persson citerar OECD-rapporten med gillande har han antingen inte läst rapporten eller inte förstått innehållet. Fru talman! Under de senaste två och ett halvt åren har regeringen lagt grunden för en uthållig ekonomisk tillväxt. Nu måste vi bygga vidare, så att tillväxten fylls med rätt innehåll: nya riktiga jobb och tillförlitliga trygghetssystem. Vi behöver inte en stark tillväxt för att avhjälpa brist på prylar i det här landet. Men vi lider brist på riktiga jobb, och många enskilda människor känner en brist på trygghet. Det är det vi måste råda bot på. Det är inte heller så, som en del ekonomer menar, att trygghet och tillväxt står emot varandra. Tvärtom, de är starkt beroende av varandra. Utan tillväxt finns det ingen bas för trygghetssystemen. Om trygghetssystemen raseras ökar osäkerhet och sparande ytterligare, och vi kan spana i stjärnorna efter tillväxten. Trygghet och tillväxt går alltså väl att förena. Att klara det på ett bra sätt är 1990-talets stora utmaning. Det kräver att alla tar ett ansvar. Många av de beslut som krävs är besvärliga och motsatsen till oppositionspartiers väljarfrierier. Icke desto mindre måste de tas. Problemen, fru talman, är stora; många har ordat om dem. Men möjligheterna är också stora. För att ta till vara möjligheterna, skapa massor av nya jobb och tryggad välfärd, måste vi fortsätta att angripa problemen på det sätt som regeringen gör.

Fru talman! Finansministern sade att det var nödvändigt med ytterligare åtstraming och besparing. I mitt anförande frågade jag hur vårdnadsbidraget rimmar med den typen av uttalande. Hur är det finansierat? Hur kan man lägga fram en ny reform som bara bygger på underskottet? Svara på det. Jag frågade också om regeringen tänkte dra tillbaka förslaget om de 300 plus 150 ersättningsdagarna i akassesystemet. Jag fick inte något svar på den frågan heller. Däremot fick jag ett svar som åberopade OECD:s resonemang i den frågan. Om man skall följa OECD i den delen, måste jag uppfatta det som att regeringen tänker lägga fram förslaget under våren. Med tanke på de rykten som går tror jag att det vore bra om finansministern kunde skingra slöjorna något. Kommer regeringen att lägga fram förslaget eller inte? Det är en viktig fråga eftersom det handlar om oerhört många människor. Detta är ett systemskifte i ordets egentliga mening. Om regeringen lägger fram förslaget kommer vi snart att ha hundratusentals människor som stämplar ut ur akassorna och hänvisas till socialbyråerna. I vissa kommuner måste de först göra sig av med sina tillgångar innan de är berättigade till socialbidrag. Om det är det finansministern menar när hon säger att hon skall gå vidare med besparingar, är det viktigt att tydliggöra det. Vi har då en politisk strid framför oss under våren. Anne Wibbles resonemang att kronan går upp och att vi är inne i en positiv spiral är en analys som vi nog alla kan dela, men vi hörde inte Anne Wibble ta åt sig äran av att kronan föll, vilket var ett direkt resultat av hennes egen misslyckade politik. Från botten går vi uppåt. Vi skall komma ihåg varför vi startar på en så låg nivå som vi gör.
Fru talman! Jag skall ge några svar. Vårdnadsbidraget har vi diskuterat många gånger tidigare. Det är en omfördelning av utgifter. Bland nästan tusen poster måste man självklart kunna göra omfördelningar. I regeringen har vi inte samma uppfattning som socialdemokraterna om vad som är allra viktigast bland de tusen poster som socialdemokraterna lämnade efter sig. Vi gör ändringar för att uppfylla våra uppfattningar om rättvisa och valfrihet. Göran Persson andas mycket stor motvilja mot den förändring i reglerna för a-kassa som lades fram redan förra hösten. Jag vill bara konstatera att grundinslaget i förändringen är att göra arbetslöshetsförsäkringen till en allmän försäkring som gäller alla. Det skulle vara intressant att höra Göran Persson argumentera för att det vore fel. Det är ju det ni säger när ni går emot våra förslag på den här punkten. Jag vill påminna Göran Persson om att det inte är inräknat några besparingar i de förslagen. Tvärtom innebär det förhållandet att alla omfattas av förslaget och att utgifterna till att börja med blir något större. Jag noterar också, fru talman, att Göran Persson inte svarade på någon av mina frågor. Han vågar inte upprepa att den socialdemokratiska budgeten är starkare, eftersom han vet att det är en bluff. Han vågar inte svara på frågan om den långsiktiga saneringen. Vart har den tagit vägen? Göran Persson vet att den antingen innehåller otrevliga saker eller inte finns.
Fru talman! Det var intressanta besked som finansministern gav. Jag måste tolka Anne Wibbles svar om de 300 plus 150 dagarna så att regeringen icke kommer att lägga fram det förslaget under våren. Hon glider undan från ett klart ja eller nej på den frågan genom att ta upp den andra frågan om a-kassorna skall vara statliga eller som hittills privata, i den meningen att de har varit hanterade av fackföreningarna. Var vi står i den ideologiska frågan vet Anne Wibble. Det är ingen tvekan om den debatten. Det nya i det här resonemanget är att Anne Wibble skall svara på frågan om regeringen tänker dra tillbaka de 300 plus 150 dagarna och utstämplingsrisken. Människor får gå från en tillvaro där de har haft en något sånär god ekonomisk trygghet via a-kassan till ett system där de får vända sig till en socialbyrå. De får kanske börja med att göra sig av med villan, bilen och sommarstugan, som för många som har blivit arbetslösa tillhör det som de har vant sig vid att ha. Det är det systemskiftet som ligger i de 300 plus 150 dagarna och som har mött en sådan oerhörd vrede ute i landet. Nu förstår jag av Anne Wibble att detta förslag mycket väl kan komma att dras tillbaka under våren. Om jag har missförstått detta, svara då ett klart ja på att regeringen tänker upprepa det förslaget! Det är oerhört viktigt. Om det är 1 000 utgiftsposter som ni har rört er med för att få ihop de 3 miljarderna till vårdnadsbidraget, kan inte Anne Wibble då vara så hygglig mot riksdagens finansutskott att hon skickar över en sammanställning över varifrån de 3 miljarderna har tagits, så att vi ser hur det är finansierat? Hittills har jag bara fått det svaret av Anne Wibble att det ligger i budgetunderskottet. Detta är naturligtvis fullständigt omöjligt att acceptera. Vi kommer att vara tvugna att pressa ned kostnaderna. Det råder inget tvivel om att vi har lagt fram ett förslag som har ett starkare saldo än regeringens. Men det räcker inte, och det är vi överens om. Vi kommer att få ett 90-tal som innebär oerhört stora påfrestningar, och då skall bördorna fördelas rättvist.
Fru talman! Förslaget om arbetslöshetsförsäkringen står på propositionslistan, och det kommer att framläggas ett sådant förslag. Jag noterar att Göran Persson fortfarande inte har någon argumentation att sätta emot. Han vet att det socialdemokratiska budgetförslaget bygger på, mycket vänligt beskrivet, en kreativ redovisning, därför att det i verkligheten är många miljarder kronor svagare än regeringens. Det långsiktiga programmet lyser med sin totala frånvaro. Det är också mycket märkvärdigt att den socialdemokratiska politiken, som ju påstår sig vara för flera jobb i den privata sektorn -- det har stått i tidigare motioner -- vill få fram dessa nya jobb genom att återgå till 80-talets straffbeskattning av mindre och medelstora företag. Det är utomordentligt egenartat att man kan föreslå sådant. Om de socialdemokratiska förslagen skulle komma att genomföras, handlar det faktiskt i praktiken om betydligt ökande skatter på nya jobb. Det leder i praktiken till färre investeringar i Sverige och färre jobb, i synnerhet i de mindre och medelstora företagen. Det blir, Göran Persson, högre arbetslöshet. Det är en dålig politik.
Fru talman! Finansministern talade om EU konsekvensutredningen. Där sägs det i en förhållandevis säker kalkyl att det skall kosta den svenska samhällsekonomin 19 miljarder kronor netto att vara medlem. Man för ett oerhört abstrakt resonemang om att medlemskapet skall skapa stabilitet, och sedan ägnar man sig åt någonting som vi verkligen kan kalla kreativ bokföring. Som av en händelse råkar denna stabilitet ge något mer än 19 Jag hävdar att det skulle vara ett sammanbrott för svenskt utredningsväsende om det är så att regeringen kommer att hävda och använda dessa siffror i sin propaganda inför EU-omröstningen. Sverige har i dag ett av världens mest generösa beskattningssystem för företag och kapitalägare. Förra året talade åtminstone finansministern något om behovet av eftervård efter devalveringen. Det hörde vi inte ett ord om nu. Är inte finansministern det minsta oroad över utsikterna av en ny spekulationsbomb och övervinster?
Fru talman! Jag brukar ofta prata om eftervård av deprecieringen, och jag har gjort så även i dag, även om sambandet kanske inte har varit tydligt för Johan Lönnroth. Det handlar om att se till att priserna inte börjar öka i Sverige. Då skulle vi återigen hamna i den spekulationskarusell som blev följden av den socialdemokratiska bristen på eftervård efter 1982 års devalvering. Johan Lönnroth tar upp medlemsavgiften och utgifter och intäkter för staten respektive samhället för EU-medlemskapet. Som Johan Lönnroth mycket väl vet är alla siffror om framtiden behäftade med någon osäkerhet. Medlemsavgiften hör väl till det något mindre osäkra i en osäker framtid, men inte heller den går att beräkna på kronan när. Vi vet i synnerhet ännu inte exakt hur våra krav på infasning och successiv betalning kommer att få gensvar. Det är självklart att vi måste få en viss infasning, men vi kan inte veta exakt hur stor betalning som infaller varje budgetår. Därför var jag mycket noga med att inte poängtera någon prognosbedömning utan ge exempel på saker som man vid ett utanförskap går miste om i fråga om intäkter, efterfrågan och investeringar. Man får vid ett utanförskap kostnader över statsbudgeten -- där medlemsavgiften skall betalas -- med högre räntor och högre arbetslöshet. Det finns mycket tydliga siffror, men den exakta summan kan vi inte veta, och jag hoppas att vi slipper att få veta den. Vi måste bli medlemmar, för jobbens skull.
Fru talman! Det går utmärkt bra, finansministern, att måla upp ett scenario där den europeiska unionen har hamnat i handelskrig med USA och Japan och där ett medlemskap för Sverige skulle leda till ett utflöde av kapital från Sverige till EG länderna. Man kan beskriva ett sådant scenario. Det är också så att svenskt kapital och företagsbeskattning är mer gynnsamma i dag än i EU genomsnittligt. Siffrorna och utredningen som kreativt skall skapa intrycket att det lönar sig med ett svenskt EU-medlemskap är en bluff, finansministern. I dag avskedas många människor i kommuner och landsting. De flesta är kvinnor. Min sista fråga är: Är finansministern det minsta oroad? Vilka initiativ tänker finansministern ta för att åtgärda den oerhört allvarliga situation som håller på att utvecklas i landets kommuner, inte minst inom sjukvården och skolan? Vad tänker regeringen göra? Katastrofen är inte långt borta.
Fru talman! Man kan förvisso, Johan Lönnroth, beskriva även hemska scenarier för den svenska ekonomiska utvecklingen, för jobb och välfärd, avseende ett läge där vi är medlemmer i Europeiska unionen. Ett sådant scenario skulle t.ex. med sannolikhet besannas i Sverige, om den politik som Johan Lönnroth och socialdemokraterna förespråkar kom att genomföras. Då skulle inte ett medlemskap räcka för att rädda jobb och välfärd. Det är inte så enkelt att medlemskapet löser alla våra problem, utan det måste självfallet kompletteras med en bra inhemsk ekonomisk politik. Det har självfallet stor betydelse för jobben och välfärden i Sverige vad vi gör här och vilka beslut som fattas i Sveriges riksdag. I fråga om den kommunala situationen och läget inom sjukvården ber jag av brist på tid att få hänvisa till Bengt Westerbergs anförande i kammaren i går, där detta gicks igenom ganska noga. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att Johan Lönnroth i sitt första inlägg frågade huruvida man nu överväger, som han tyckte, en mängd konstiga idéer som diskuteras av ekonomer inom OECD och IMF och på alla möjliga andra håll. Jag tror, fru talman, att det faktiskt är så i Sverige och i andra länder att vi måste överväga och diskutera litet av varje av alla de idétyper som förs fram i diskussionen. Jag tror inte att någon av dessa idéer löser alla problem, utan man måste gå igenom och analysera litet grand här och litet grand där för att verkligen få fram den starka ekonomi som ger jobben och den tryggare välfärden.

Fru talman! Till de unga människor som får ärva en alltför stor statsskuld säger jag faktiskt att det var en evig tur att inte fler röstade på Ny demokrati. Ny demokrati har i och för sig i ord fört fram en förfärlig mängd s.k. besparingsförslag, dock i flertalet fall oerhört konstiga och ogenomförbara utifrån de värderingar som vi har i den svenska riksdagen. Det konstiga är att när de konkreta förslagen diskuteras och man har möjlighet att med socialdemokratins och Vänsterpartiets hjälp få igenom olika saker, handlar det alltid om större offentliga utgifter eller om mindre statsinkomster. vilket minskar möjligheterna till budgetsanering. Jag tycker att Dan Eriksson i Stockholm skulle se om sitt eget hus innan han börjar tala så som han gör. Jag har svarat tidigare i någon debatt på frågan när vi får en budget i balans, och jag kan hänvisa till det. Det framgår av saneringsprogrammet att underskotten måste betas av successivt under 90 talet. Detta är helt centralt från den utgångspunkten att vi skall få fram en stark ekonomi, som ger oss de jobb och de trygga försäkringssystem samt den offentligt finansierade sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg osv. som har varit och kommer att vara grunden för en bra svensk ekonomisk utveckling framöver.

Fru talman! Min kommentar är: Tack och lov är Ny demokratis förslag till besparingar i biståndet och i flyktingpolitiken inte genomförbara, eftersom ni står så isolerade med era värderingar. Det är en styrka för det svenska samhället att ni är så isolerade. Den värderingsgemenskap som bygger på solidaritet med människor som har det sämre, även i områden utanför Sveriges gränser, är en mycket viktig grund för ett öppet och tolerant samhällsklimat. Det är mycket angeläget att vi har kvar det i Sverige. Jag vill vidare bara konstatera att Dan Eriksson i Stockholm inte hade något att anföra mot skillnaden mellan era många ord om minskade utgifter och om besparingar och hur ni tillämpar möjligheten att få till stånd beslut här i riksdagen. När ni kan förena er med socialdemokratin och Vänsterpartiet handlar det om att öka statens utgifter eller att minska statens inkomster, vilket försämrar den statsfinansiella situationen. Det är verkligen att sitta på två hästar. Till det som Ny demokrati har gjort sig känt för hör ju att man har röstat mot sin egen politik.

Fru talman! Till den allestädes frånvarande Allan Larsson skulle jag vilja hälsa: Nu har det vänt! Det omslag som skett i den ekonomiska utvecklingen under den senaste tiden har varit osedvanligt kraftigt. Det kan beläggas med statistik avseende orderingång, utrikeshandel m.m., men faktiskt också med statistik hämtad från arbetsmarknaden: färre varsel och konkurser, fler lediga platser. Än mer markant är ändå den förändring av stämningsläget som inträffat. Allt flera svenskar tror allt starkare på en ljusare framtid för Sverige och dem själva. Redan i riksdagens ekonomiska debatt i december varnade jag för de inflationsrisker som en plötslig köpfest skulle föra med sig. Det är alltid svårt i den ekonomiska politiken att i tid motverka att ett omslag urartar till ett överslag. De senaste veckornas händelser har för mig understrukit betydelsen av att ta till vara de ytterligare besparingsmöjligheter på den offentliga utgiftssidan som kan föreligga. Den breda enighet som vunnits om att sänka kompensationsnivån i föräldraförsäkringen kommer utöver den planerade finansieringen för vårdnadsbidraget och bör därför användas till att minska budgetunderskottet. På samma sätt bör man förfara med de medel som AMS inte förmår förbruka av sina anslag. Jag förstår att det har varit svårt för socialdemokraterna att nu när vi går mot bättre tider skriva ihop en motion som skall finna så mycket elände som möjligt att lasta regeringen för. Men även med beaktande av denna komplikation måste jag beteckna årets ekonomisk-politiska motion från det stora oppositionspartiet som ett bedrövligt aktstycke. I den mån det där förekommer något alternativt program, så är det av hokus-pokus-karaktär. Man höjer skatter och lämnar bidrag till investeringar, och -- simsalabim -- når man redan nästa år långt över de 4 % i tillväxt som man på annat håll i motionen bedömer som omöjligt för regeringen att få till stånd ens mot slutet av 90-talet. Det är alltid trevligt med skapande fantasi, men tyvärr medför sådana här glädjekalkyler svårigheter för en seriös debatt. Redan analysen av orsakerna bakom krisen är oförsvarligt tunn, lika tunn som den blivande finansministern i spe varit i sin ekonomiska argumentation här i dag. Sparandets roll i ekonomin -- och inte minst dess fördelning mellan offentligt och privat sparande -- utgör en avgörande ideologisk skiljelinje mellan ett borgerligt och ett socialistiskt synsätt. Jag ser det förhållandet att hushållssparandet i Sverige nu nått upp till en gemonsnittlig europeisk nivå som en förutsättning för återgång till en sunt fungerande marknadsekonomi. Men för en rättroende socialdemokrat är det naturligtvis en styggelse. Den förändringen försvårar möjligheterna att manipulera företagsamhetens villkor och människors liv. Det är betecknande att det i motionen åter talas om aktiv näringspolitik. Den som var med under de mest radikala åren efter 1968 kommer ihåg att med detta uttryck menas planhushållning. Det finns skäl att vara tacksam över att Socialdemokraterna inte kommer tillbaka med det förslag om sänkt moms som man så sent som för en dryg månad sedan röstade för här i kammaren. Det får ses som ett erkännande av att man nu insett att den sortens efterfrågestimulans, som faktiskt inte skulle ha trätt i kraft förrän nästa månad, skulle slå alldeles fel. Likaså är det ett intressant utslag av realism när Socialdemokraterna godtar åtskilliga av regeringen redan beslutade eller nu föreslagna besparingar, t.ex. den sänkning av kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen som förra året föranledde så högljudda protester. Men så långt som till att avstå från att styra och subventionera investeringar har inte omprövningen gått. Med regeringens politik förutses näringslivets investeringar växa med 9 % i år och 12 % nästa år. För industrins del är motsvarande siffror 17 Socialdemokraterna att förespråka direktavskrivningar av maskininvesteringar med 70 %. Det innebär en kortsiktig likviditetsförstärkning för särskilt verkstads och processindustrin, som redan dunkar och går och som planerar kraftigt ökande investeringar detta bidrag förutan. För statsbudgeten blir resultatet dock en avsevärd försvagning just nu när alla krafter bör sättas in på att reducera underskottet. Samma slappa finanspolitiska betraktelsesätt är man beredd att anlägga på subventioner till byggsektorn. Men en återgång till den politik som tidigare drev fram överinvesteringar i bostäder och offentliga lokaler är definitivt fel signal i nuläget. Byggbranschen inrymmer onekligen effektiva påtryckare med ett fack som ligger på hos vänsterpartierna och byggmästare och trähusfabrikanter som driver på högeröver. Men även inom denna sektor måste man vänja sig vid sunda produktionsförhållanden utan subventioner. Och det bästa stöd den kan få är sänkta räntor. Det kan uppnås med regeringens program för bekämpning av inflationen och sanering av de offentliga finanserna. Men hotet om socialdemokratisk stimulanspolitik verkar i motsatt riktning. Vad menar förresten Göran Persson med en djärvare penningpolitik? Det är en retorik som borde ha gått i graven med det gamla året. Att i dagens läge kraftigt sänka den korta räntan är inte djärvt -- det är dumdristigt, ja rentav dumt. Följden blir obönhörligen ökade inflationsförväntningar och stigande långa räntor, vilket direkt går ut över investeringarna och därmed möjligheterna att få till stånd de nya företag som skall ge oss jobb i framtiden. Det finns tvärtom anledning för Riksbanken att vara försiktig med att sänka marginalräntan för att med en stärkt krona motverka latenta inflationsimpulser och för att stärka tilltron till konsekvensen i den ekonomiska politiken, vilket bäddar för en gynnsammare ränteutveckling på sikt. Ett tradionellt inslag i Socialdemokraternas ekonomiska program inför valet är givetvis höjda skatter på sparande, riskkapitalbildning och vad man kallar höga inkomster, vilka numera tydligen anses börja vid knappt 200 000 kr. Förstår ni inte att sådana åtgärder måste motverka de syften ni säger er eftersträva med era investeringsstimulanser? Hur man med höjda skatter på sparande och extra arbetsinsatser skall kunna skapa nya jobb och ökad välfärd har för mig alltid varit en olöslig gåta. Det ena stora hotet mot den gynnsamma ekonomiska utvecklingen som regeringen fått i gång i Sverige är risken för ett socialdemokratiskt maktövertagande efter valet i höst. Även socialister erkänner numera att kapital och företagande lätt rör sig över gränserna. Inför perspektivet av höjda skatter och försämrat näringsklimat hamnar de satsningar som ger nya jobb utanför vårt land. Det för mig över till det andra stora hotet. Det är att Sverige inte skulle vinna medlemskap i EG. Det främsta resultatet av konsekvensutredningens arbete är just slutsatsen att inte ens EES-avtalet räcker för att förmå svenska och inte minst utländska företag att investera i Sverige. För det krävs det att vi vinner status av full medlem. Mot denna bakgrund har Socialdemokraterna länge varit förbluffande passiva i opinionsbildningen. Från Göran Persson har det knappt hörts ett ljud. Ingenting sägs heller i motionen om betydelsen av ett EG-medlemskap för Sveriges ekonomiska utveckling. Likadant är det i Göran Perssons anförande i dag. Han säger inte ett ord om denna den viktigaste ekonomiska frågan. De förslag som läggs fram tyder numera på en avsikt att låta vårt land gå sin egen väg. Göran Persson må gärna kalla det ett socialistiskt projekt, men vill han här och nu deklarera sin avsikt att hjälpa Ines Uusmann att föra in Sverige i det europeiska samarbetet? Fru talman! Göran Persson har själv karakteriserat sin motion som innehållande klassisk socialdemokratisk politik. Ja, nog är det traditionellt alltid att socialdemokrater höjer skatter och försöker styra näringslivet med subventioner. Men därmed blir också den traditionella frågan obesvarad. Hur kan ni tro att den politik som förde oss in i krisen också skall kunna visa vägen ut ur den? Frågan väntar så mycket mera på sitt svar som regeringens politik redan visat sig kunna vända nedgången och ge medborgarna en stark framtidstro.

Fru talman! Vi har hört arkitekten bakom Ny start för Sverige, den man som tillsammans med Anne Wibble bär ansvaret för den djupa ekonomiska kris vi sitter i och den kraftfulla åtstramning som skedde i den nedåtgående konjunkturen. Det ansvaret skall Lars Tobisson inte fly från. Det är klart att han föredrar att diskutera något annat än den regeringsperiod som han själv aktivt varit med och bidragit till. Moderaternas insatser i den här regeringen har bidragit till att skärpa motsättningarna i Sverige. Jag ställde en fråga till Anne Wibble förut om förmögenhetsskatterna. Jag kan ju ställa den till Lars Tobisson som väl troligen är direkt personligt berörd av förslaget. I vilken mening tror Lars Tobisson att detta återförenar och samlar Sverige? Är det rimligt att de 10 % av hushållen som är bäst bemedlade nu skall få 2 miljarder till i skattesänkning och resterande 90 % får budskapet att de skall spara och hålla igen? Det är ju den politiken ni driver. Det är den politiken ni beskriver när ni står i talarstolarna och talar om vad som väntar svenskarna i Europa. Det är därför Lars Tobisson är ett av de största hoten mot ett svenskt Vi som ser EU som en möjlighet att gå in och arbeta för full sysselsättning och rättvis fördelning utifrån våra värderingar möter ofta människor som säger: Titta på Moderaterna! De beskriver det svenska systemskiftet som nödvändigt för att vi skall med i Lars Tobisson och Carl Bildt har bidragit till att vända den svenska EU-opinionen i negativ riktning. När vi ansökte om medlemskap var folk positiva. När Tobisson tog hand om argumentationen har de negativas skara kommit i majoritet. Det är ett stort ansvar han tar. Det råder ingen tvekan om var felet i debatten ligger.
Fru talman! Låt mig påminna Göran Persson om att huvudargumentet mot mig från socialdemokratiskt håll är att jag inte betalar skatt. Att jag plötsligt skulle bli berörd av förmögenhetsskatten var allt ett skott på måfå. Men trots att jag alltså inte personligen är berörd anser jag att det är mycket viktigt att vi vidhåller de förändringar som har skett i beskattningen av sparande i Sverige. De är förutsättningen för att kapital stannar i Sverige och ger upphov till de investeringar som behövs för att vi skall få flera företag, framför allt i den privata tjänstesektorn, som kan ge de jobb som vi arbetar för att få till stånd. Ni kommer att driva bort investeringarna ur vårt land med er grumliga analys och framför allt genom att inte tala klarspråk om betydelsen av medlemskap i EG och också genom att vidhålla en lågskattepolitik. När det gäller medlemskap i EG är det inte någon utväg att stå utanför, vilket man får en känsla av att Göran Persson innerst inne tycker när han skall återskapa den svenska folkhemsmodellen. Med de förutsättningar som då råder i det gränslösa Europa kommer det att vara ännu mer nödvändigt att sänka kostnadsläget i Sverige och rätta till skatteförhållandena, om vi utöver andra svårigheter skall ha gränshinder att passera på väg ut i Europa. Jag skulle vilja fråga Göran Persson om en formulering i motionen. Det står att en socialdemokratisk regering kommer att utforma en ny skattereform. Jag trodde att ni skulle bilda regering tillsammans med ett annat parti, t.ex.
Fru talman! Vi bjuder in alla som vill vara med och formulera en skattepolitik som bygger på den uppgörelse vi träffade med Folkpartiet. Vi tyckte att det var en bra reform. Den var rationell och hade uppbackning från näringslivet, och den vilade på rättvis beskattning vad gäller arbete och kapital. Vi vill tillbaka dit. Därom råder ingen tvekan. Tobisson talar om att han inte är berörd av dessa skatter. Förlåt! Jag glömde bort att det var för avdragen och inte uppdragen som Lars Tobisson var berömd. Men det förtar inte det principiella i min kritik. Han blir mig svaret skyldig. Vi har sänkt kapitalskatten i Sverige med drygt 20 miljarder kronor. Nu skall man sänka den med 2 miljarder kronor till den 1 januari 1995. Det gäller förmögenhetsskatten. Det är de som äger jord, skog, börsnoterade aktier och större fastigheter som nu skall få ytterligare 2 miljarder kronor i skattesänkning därför att det skall skapa nya jobb, som Tobisson säger. Jag tror inte att det skapar några nya jobb. De 20 miljarder som vi hittills har sänkt kapitalskatterna med har ju kombinerats med en massarbetslöshet av tidigare icke skådat slag. Att gå på med ytterligare 2 miljarder kommer bara att öka klyftorna i samhället. Jag förstår att Tobisson försvarar detta. Det är en klassisk högertanke att gå emot förmögenhetsskatten. Det har det varit sedan 40 talet, då Wigforss införde den. Men var står Centern i förmögenhetsskattefrågan? Var står kds? Det är en rimlig diskussion som vi så småningom får ta här i dag. Tobisson tog upp EG-frågan. Vi socialdemokrater som arbetar i den organisationen är för ett medlemskap i EG. Jag är för ett medlemskap i EG. Vi möter väldigt många svenskar som är oroade just av den typ av argumentation som Moderaterna står för. Det Lars Tobisson och Carl Bildt har bidragit till är faktiskt att vända opinionen i negativ riktning. Jag skall vara med och vända den tillbaka, men det kommer troligen att ske under en debatt med Tobisson och hans högerkamrater, som utgår ifrån att vi ser oerhört olika på den europeiska framtiden. Så blir det också, därför att det är vänster eller höger också i Europa. Jag vill vara med i Vänsterns Europa.
Fru talman! Jag skall inte ge Göran Persson det intrycket att jag inte betalar någon skatt. Min senaste slutskattesedel från december innebar mer än 500 000 kr i skatt -- över en halv miljon. Det var faktiskt ingen förmögenhetsskatt. Jag är tacksam för att Göran Persson ändå, även om det är framtvingat, säger sig vara för Europa. Men så kommer han med en massa förbehåll. Det är ju just detta som är problemet. Det jag har beklagat är att han inte, om han nu är blivande finansminister, går ut och talar klart och tydligt om betydelsen av Europa från ekonomisk--politisk synpunkt. Vi kommer ingenvart med några som helst former av stimulanser till investeringar eller konsumtion eller vad det vara må om det finns tvivel på att den blivande finansministern är intresserad av att vi får delta i det europeiska samarbetet. Göran Persson sade litet lättvindigt att vem som helst får vara med i den regering Socialdemokraterna vill bilda. Men det har ändå varit en tes att det inte skall bildas en socialdemokratisk regering även om Socialdemokraterna får egen majoritet, vilket det av misstag har kommit att stå i motionen. Det skall vara en koalitionsregering. Man har siktat in sig på Jag har funderat mycket över vad orsaken till detta självuppoffrande tänkesätt kan vara. En förklaring är sannolikt att man är medveten om vad som redan har skett. Man måste ta på sig och bevara åtskilliga av de förändringar som den nuvarande regeringen har genomfört. Då får man ett alibi. Man kan säga: Vi skulle vilja ändra på politiken, men vi har med oss en koalitionspartner som har varit med om att genomföra den. Så det går inte. Den andra förklaringen är säkert att man behöver talanger i den regeringen. Man har gjort sig av med alla ekonomiskt kunniga personer i sitt parti. Jag hinner inte räkna upp dem. Det är klart att det vore bra att få behålla Anne Wibble som finansminister. Hon begriper ju i alla fall vad det handlar om, och hon står för en vettig politik. Hur den skall kunna förenas med Göran Perssons begriper jag inte.

Fru talman! Jag skall gärna besvara detta. Jag kan inte direkt överblicka när statsskulden blir noll, och jag skall vara ärlig och säga att den nog inte skall vara noll. Det är ett räknesätt som bara är nyttigt för ett hushåll och kanske t.o.m. för ett företag. För en nation, som ändå har rätt många plusposter i form av tillgångar av olika slag, är det inte fråga om att gå ända dithän. Men visst skall ökningen av statsskulden upphöra. Statsskulden bör t.o.m. minska jämfört med nuvarande nivå eller den nivå som kan förutses. Receptet för att åstadkomma det är att undvika ökade utgifter. Jag satt strax före jul i en förhandling med Dan Eriksson. Han spelade kanske inte den dominerande rollen, utan det gjorde en annan lång man som var med. Resultatet blev tyvärr ökade statsutgifter i förhållande till regeringens politik. Utgifterna ökade, t.ex. genom en höjning av grundersättningen i arbetslöshetsersättningen, med över en miljard kronor. Det är där vi måste hålla igen, i synnerhet nu när vi går in i en period då det faktiskt går uppåt i ekonomin och då det kommer att kunna ges tillfälle till fortsatta besparingar.

Fru talman! Självfallet har jag läst Ny demokratis ekonomiska motion. Just därför skulle jag gärna vilja före ett resonemang som inte handlar om slagord och paroller utan om den ekonomiska situationen, om de ekonomiska utsikterna och om vad som kan vara rätt ekonomisk politik i detta läge. Jag tror inte på möjligheten att kunna föra den sortens samtal med Socialdemokraterna, eftersom de är så helt instyrda mot en vänsterpopulism med sikte på valet. Men jag hoppas att det skall vara möjligt att med andra krafter i riksdagen föra samtal som tar upp den aktuella ekonomiska situationen och vad den kräver. Situationen kräver åtstramning. Den kan inte medge att man t.ex. ger sig ut och stimulerar byggsektorn med vad som förefaller vara rena förtäckta kommunalbidrag eller att man ger löften om att kommunera skall kunna behålla övertalig personal med bidrag från staten. Detta är ju egentligen ett svar till Johan Lönnroth, som tydligen också har gått. Det är ingenting att lita på att staten skall kunna ställa upp och ge kommunerna bidrag utav det stora underskottet, som bekymrar Dan Eriksson, och den stora statsskuld som vi har. Men låt oss gärna diskutera dessa frågor! Det kommer att vara nödvändigt i den förändrade ekonomiska situation vi befinner oss i. Jag tycker kanske att en del inslag i Ny demokratis motion tyder på att man ännu inte riktigt har ställt om. För det är väl inte så att ni också skall bli vänsterpopulister?

Fru talman! Efter att ha läst Socialdemokraternas ekonomisk-politiska motioner och efter att i går ha hört Ingvar Carlsson och i dag Göran Persson, så slås jag av bristerna i deras politik. Den ger intrycket av ett enda stort illusionstrick, ett enda stort försök att förvilla svenska folket och få dem att tro att Socialdemokraterna har mirakellösningarna på Sveriges ekonomiska problem. Så är det ju inte. Göran Perssons anföranden är ofta fyllda med retorik och förenklingar. Det märks inte minst i år, när det är valår. 1994 tycks bli retorikens år. Om man skalar bort retoriken är det i mycket ett tomhetens budskap som vi har hört från Göran Socialdemokraternas budgetförslag skulle om de genomfördes inte underlätta den ekonomiska uppgången -- tvärtom. De visar på bristande förståelse för nödvändiga förbättringar för företagande, långsiktighet och stabilitet i den ekonomiska politiken. Man skjuter problemen på framtiden, vilket innebär att kommande generationer skulle få betala ett högt pris. Göran Persson vill, som han betonat många gånger, föra en ''klassisk socialdemokratisk politik''. Han brukar tala om att ''Socialdemokraterna har gjort det förr''. Jag tycker att det låter illavarslande. Vi känner alltför väl till vad denna ''klassiska socialdemokratiska politik'' innebär. Spåren efter tidigare socialdemokratiska regeringar förskräcker sannerligen. Om Socialdemokraterna, mot förmodan, skulle vinna regeringsmakten i årets val finns det anledning att känna oro. Socialdemokraterna skulle bana vägen för att flyttlassen åter börjar rulla från glesbygden, landsbygden och småorterna in till storstäderna. Socialdemokraterna skulle bana vägen för en ny våg av betongpolitik och ökad miljöskuld. Småföretagen skulle åter brandskattas på kapital. De offentliga utgifterna skulle öka. Sverige skulle ta flera steg tillbaka. Göran Persson talar om att Socialdemokraterna har gjort det förr. Avser då Göran Persson Stålverk 80, Öresundsbro utan miljökrav, de nedlagda bilfabrikerna i Uddevalla och Malmö? Eller talar han om 80-talets storstadsexpansion? Kanske vill han t.o.m. återinföra löntagarfonderna? Vi bör få svar på de frågorna. I en av de socialdemokratiska motionerna motsätter man sig att flyttningsbidragen försämras och upphör. Flyttningsbidragen är betydelsefulla, heter det i motionen. Det innebär alltså att Socialdemokraterna, om de vinner valet, tänker möta högkonjunkturen med ny flyttlasspolitik -- folkförflyttning från landsbygd och glesbygd. Fru talman! Bevare oss från en sådan socialdemokratisk politik! I spåren efter 1980-talets socialdemokratiska kasinoekonomi för nu fyrklöverregeringen en sund ekonomisk politik, som främjar jobben, trygghetssystemen, miljön och utvecklingen i hela landet. Göran Persson talade om behovet av investeringar i vägar och järnvägar. Det var precis det som riksdagen beslutade om i fjol. Man kan ju fråga sig var Göran Persson var under fjolåret, då han inte har noterat de beslut som riksdagen redan har fattat. Regeringspartierna lägger nu grunden för en bättre ekonomisk tillväxt, som klarar välfärdssamhällets åtaganden. Utan en ekonomisk tillväxt kan vi inte klara vården, skolan, omsorgsverksamheten, pensionerna eller trygghetssystemen. Men -- och det är viktigt -- ekonomisk tillväxt får inte vara ett mål i sig. Det är ett medel för att uppnå målen. En hög och uthållig ekonomisk tillväxt är nödvändig för att vi skall kunna minska budgetunderskottet och betala av på statsskulden. Men den ekonomiska tillväxten får inte gå ut över miljön. Därför är det bra att regeringen i finansplanen mycket tydligt slår fast att en minskad statsskuld inte får bytas mot en ökad miljöskuld. Fru talman! En stark ekonomi förutsätter ett stort inslag av privat finansiellt sparande hos hushåll och företag. För tio år sedan hade vi ett negativt hushållssparande. Nu har utvecklingen vänt. Sedan 1990 har det privata sparandet ökat med 22 % av bruttonationalprodukten. Socialdemokraterna klagar ofta över det ökade sparandet. Det måste bero på att de inte har frigjort sig från 80-talstänkandet, som innebar skuldsatta hushåll, hög inflation och det som slutade med finanskrisen. Göran Persson sade i sitt inledningsanförande att vi måste handla nu, och han krävde mer besparingar. Jag måste säga att det var bra mycket bludder i det där. I fjol kallade ju Socialdemokraterna besparingarna i de olika transfereringssystemen för dråpslag. Man tillbakavisade åtgärder och sade att det var att vrida klockan tillbaka, från folkhem till Fattig-Sverige. Nu ropar Göran Persson efter fler besparingar. Men varför sade ni nej i fjol? Nu börjar det accepteras, sakta men säkert. Det som var fel i fjol tycks nu vara rätt. Men varför hade ni inte den insikten då? Många tecken tyder nu på att svensk ekonomi återhämtar sig. Vägen tillbaka till sunda och stabila statsfinanser är ännu lång och kräver uppoffringar. Vi är i början av en konjunkturuppgång. Till skillnad mot tidigare uppgångar kommer den här konjunkturuppgången i skenet av den stora skattereformen, flytande kronkurs och allt lägre räntor. Det kräver ett fast grepp om finanspolitiken och penningpolitiken för att vi inte skall skapa en ny inflationsekonomi och överhettning. Den ekonomiska politiken måste inriktas på att minska budgetunderskottet. Det förutsätter att saneringsprogrammet som riksdagen beslutat om genomförs fullt ut. Det är ett minimikrav. Sverige är på väg att bli en bra nation för företagande och investeringar. Företagens konkurrenskraft har förbättrats. Sverige återindustrialiseras. Industriproduktionen och exporten ökar. Tjänstesektorn ges nya möjligheter. Miljöpolitikens inriktning leder till nya jobb. Ett förverkligande av den socialdemokratiska politiken skulle däremot innebära att uppgången i ekonomin försvåras, fördröjs och försvagas. Det ligger i löntagarnas intresse att villkoren för företagandet förbättras, att nyetableringar underlättas och industrins investeringar ökar. Det ligger också i löntagarnas intresse att företagen har goda vinstmarginaler så att nya investeringar kan komma i gång. Kampen mot arbetslösheten är i dag den viktigaste politiska uppgiften. Genom en rad åtgärder har regeringspartierna sett till att villkoren för företagandet i Sverige har förbättrats. Jag vill rikta en uppmaning till näringslivet och de hundratusentals företagen runt om i landet. Nu är det dags att stora såväl som små företag börjar anställa människor för att minska arbetslösheten. Vänta inte! Börja anställa nu! Se till att människorna är på plats när konjunkturen tar fart på riktigt! Genom initiativ från bl.a. Centern har riksdagen tidigare vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att främja vissa bygginvesteringar. Vid två tillfällen under fjolåret anvisade riksdagen totalt 1,3 miljarder kronor för att stimulera ROT-projekt inom kommunsektorn. Dessutom får enskilda möjlighet att göra avdrag för reparation av villan eller bostadsrätten. Nu handlar det väldigt mycket om byggande i debatten, men låt mig säga att det inte handlar om att bygga nya bostäder, som socialdemokraterna vill. Tillgången på bostäder i Sverige är i dag god. Däremot handlar det om att underhålla offentliga byggnader, t.ex. skolor, vårdhem och daghem. För min del är jag beredd medverka till att riksdagen nu satsar ytterligare resurser på ROT-sektorn. ROT projekt, helst med miljöinriktning, kan skapa nya, värdefulla arbetstillfällen runt om i landet. Men det är viktigt att säga: De måste vara finansierade. Herr talman! Nu rustas Sverige inför 2000-talet. Regeringspartierna har lagt grunden för en uthållig ekonomisk utveckling som ger sundare statsfinanser, bibehållen låg inflation, lägre räntor, fler investeringar och därmed lägre arbetslöshet. Vi investerar också i kretsloppssamhället som hör framtiden till. Det är för den politiken Centern och regeringen begär väljarnas förtroende i årets val!

Herr talman! Det är just för att vi inte skall vältra över på kommande generationer som regeringspartierna och regeringen har lagt fram förslag, som riksdagen har bifallit, om ett långsiktigt program för att sanera svensk ekonomi. Det har framlagts olika besparingsförslag för riksdagen. Vi hade förväntat oss att Ny demokrati skulle ställa upp bakom dessa förslag. Men vid några tillfällen har Ny demokrati låtit sig lockas av tillfälliga popularitetsvinster och röstat emot sådana viktiga reformer för att sanera ekonomin. Nu är besluten fattade och saken är passerad, men jag tycker inte att Dan Eriksson i Stockholm skall ifrågasätta regeringens ambitioner när det gäller att sanera svensk ekonomi. Hjälp i stället till i framtiden! Vi har att fatta ett antal beslut framöver. Om Dan Eriksson är intresserad är han välkommen med i det arbetet.

Herr talman! Vi har nu möjlighet att testa vad Ny demokrati vill när det gäller långsiktiga saneringsprogram och önskan att skapa en uthållig ekonomisk politik. Vi börjar nu, som bekant, att i finansutskottet gå igenom den här budgeten. Vi skall förstås pröva alla de förslag som framförts, också dem som kommer från Ny demokratis sida. Men ibland brukar Ny demokratis förslag till besparingar på olika områden tas tillbaka vid ett annat tillfälle, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det har varit litet si och så med långsiktigheten och stabiliteten. Jag är dock en optimistisk person. Vi får väl se var Dan Eriksson i Stockholm hamnar när vi börjar med årets budget. Dan Eriksson säger att vi saknar vilja och mod. Är det någonting som den här regeringen har visat så är det just vilja och mod att förändra, göra stora strukturreformer i transfereringssystemen och göra de besparingar som förut ansågs omöjliga. Nu märker vi också att t.o.m. Socialdemokraterna börjar traska efter. Det är så dags, men de är också välkomna i det här arbetet.
Herr talman! Först vill jag säga att det nyliberala budskapet knappast skulle kunna formuleras bättre av en moderat än i Per-Ola Erikssons anförande. Att han är centerpartist och representerar ett av de län i landet som troligen förlorat mest på den politik han talar om i talarstolen är svårt att se. Men det är en debatt Per-Ola Eriksson får klara ut på hemmaplan. Med Per-Ola Erikssons tonläge, med den oerhörda hyllningen till regeringens konsekvens och fasthet, blir det parodiskt när han slutar sitt tal med att säga: Vi kommer att gå ifrån regeringens politik när det gäller byggstimulansen. Stå fast vid det regeringsförslag som föreligger, Per Ola Eriksson! Det är ju höjden av klokskap och förstånd. Det är framlagt av Per-Ola Erikssons partikamrat Börje Hörnlund. Bläcket har knappt torkat. Socialdemokraterna vet att när de framlägger sina alternativ så är de väl förankrade ute i landet. Därmed har Per-Ola Eriksson fått en opinion emot sig, och då viker han sig direkt. Det tycker jag i och för sig är bra, men det vore klädsamt om det också påverkade Per-Ola Erikssons sätt att uppträda i övrigt när han beskriver regeringens alltigenom kloka politik. Den håller inte ihop. Verkligheten kommer successivt att tvinga Per-Ola Eriksson att backa, det är alldeles uppenbart. Jag har två frågor: Lägger Börje Hörnlund fram förslaget om 300 plus 150 dagars stämplingstid i akassan? Hur kan Per-Ola Eriksson motivera en sänkning av förmögenhetsskatten med 2 miljarder kronor från den 1 januari 1995 när vi inte har råd med vettiga insatser i exempelvis vård och omsorg? Är det god centerpolitik, eller är Per-Ola Eriksson också på den punkten ombud för det nyliberala systemskiftet?
Herr talman! Göran Persson har tidigare i dag fått svar av finansministern då det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Därav framgick att det kommer en proposition. Göran Persson får ge sig till tåls och vänta på den. Däremot är det bra att riksdagen har fattat beslut om en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som täcker in alla människor i det här landet. Göran Persson sade i sitt inledningsanförande att arbetslösheten är ett socialt gissel. Han sade att han hade en vilja att ta ner arbetslösheten. På den punkten är Göran Persson inte ensam. Det är många i det här landet som vill se en sådan åtgärd, och det är också regeringspartiernas ambition. Vi har som både mål och ambition att minska arbetslösheten. Men hur är det med den socialdemokratiska ambitionen? Är det inte bara ord och retorik i den socialdemokratiska motionen? När jag läser den ser jag att man accepterar en hög arbetslöshet. Socialdemokraterna skriver att de kan acceptera en 10-procentig arbetslöshet. Varför stannar ni vid 10 %? Varför skriver ni i er motion att ni vill ha tio procents arbetslöshet? Det är nämligen komsekvensen av formuleringarna i er motion som handlar om framtid för Sverige. Jag tycker det är ganska allvarligt att inte Göran Persson har större ambitioner än så.
Herr talman! Det var ett av de mest förvirrade inlägg jag hört från Per-Ola Eriksson. Vi skall tillbaka till full sysselsättning. Det blir tungt och svårt, men jag tror att det bara finns en politisk kraft i Sverige som klarar den saken och det är socialdemokratin. Vi redovisar programmet i vår motion. Läs den! Sedan ställde jag några konkreta frågor, utöver att Per-Ola Eriksson direkt springer ifrån regeringspolitiken, vilket man väl kan stå ut med även om det inte är särskilt handfast och hållfast. Jag ställde en fråga om förmögenhetsskatten. Per Ola Eriksson skall hem till Norrbotten och möta människor som har det svårt och besvärligt. Hur förklarar han för dem att de tio procenten rikaste hushållen skall få 2 miljarder kronor i skattesänkning bara därför att det är ett ideologiskt projekt? Det gäller dem som äger jord, börsnoterade aktier och stora fastigheter. Det finns inga som helst kopplingar mellan detta och nya jobb. Det är ingenting annat än en ren och rå omfördelning. Detta skall Per-Ola Eriksson försvara med utgångspunkt från att han så helhjärtat ställer upp på den här regeringens politik. Jag skulle vilja höra hur han tänker argumentera. Säg det gärna här i kammaren! Sedan måste jag tolka svaret om de 300 plus 150 dagarna så att det kommer en sådan proposition från regeringen. Den har som konsekvens utstämpling och socialbidrag efter 450 dagar. I den valkrets Per-Ola Eriksson representerar är detta en social katastrof. Hur förklarar Per-Ola Eriksson detta samtidigt som han klarar ut varför man skall sänka förmögenhetsskatten för de rikaste?
Herr talman! Göran Persson får slå sig till ro ett tag och avvakta propositionen. Då skall han få svar på sina frågor. Det är den arbetsmetod vi har i riksdagen. Men jag skall gärna diskutera skatter med Göran Persson. Kom ihåg en sak: Vi lever nu i en helt ny och föränderlig värld, som också socialdemokraterna medverkade till att skapa under 1980-talet. Vi har fått avregleringar och vi lever nu i det gränslösa Europa där kapitalet strömmar fritt över gränserna. Om inte Sverige har ett investeringsvänligt skattesystem som kan locka till oss kapital, så kommer vi inte att kunna skapa de nya jobb som såväl Göran Persson som jag och alla andra här i kammaren är intresserade av. När Göran Persson tar upp skatten på förmögenhet och aktier osv. är detta bara retorik. Det enda ni gör är att skapa osäkerhet för framtiden. Därest Göran Perssons parti skulle vinna valet och skulle omsätta alla sina uttalanden i praktiken och försämra investeringsklimatet i Sverige, innebär detta att då flyr företagen och jobben från Sverige i stället för att lockas hit. Till sist, herr talman, återigen: I den socialdemokratiska motionen på sid. 2 kan man bara tolka att de accepterar tio procents arbetslöshet. Så läser man den mening som står längst ned.

Herr talman! Många kurvor som beskriver den svenska ekonomin pekar i dag åt rätt håll. Detta till trots måste vi tillstå att vi har en lång och mödosam väg att gå innan vi tar oss ur arbetslöshetens stålbad. Den ekonomiska politik som vi kristdemokrater tillsammans med övriga regeringspartier lagt fast är uttryck för en samlad och långsiktig strategi för att klara denna utmaning. Den här debatten -- liksom de flesta andra ekonomiska debatter -- kretsar i mångt och mycket kring vilka åtgärder som kan leda till den uthålliga tillväxt som är nödvändig för att klara sysselsättningsmålet. För oss kristdemokrater känns det i detta sammanhang angeläget att lyfta fram två viktiga, men i debatten något undanskymda, delar av finansplanen. Den ena delen är ekonomins koppling till miljön. Tillväxten vi talar om måste vara förenlig med kravet på en ansvarsfull miljöpolitik. En ekonomisk tillväxt som samtidigt förstör våra livsbetingelser är oacceptabel. Den utredning som kds tidigare krävt om skatteväxling för miljön, och som regeringen inom kort tillsätter, hälsar vi med stor tillfredsställelse. En skatteväxling skulle, förutom att få positiva effekter på miljön, även kunna skapa utrymme för en sänkt beskattning på arbete och därmed bidra till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Den andra mycket viktiga frågan, som också finns med i finansplanen, handlar om etikens betydelse för att främja en långsiktigt positiv ekonomisk utveckling. Detta är ingen nyhet. Redan Adam Smith insåg sambandet mellan marknadsekonomi och etik. North, har nu visat vetenskapliga belägg för vikten av väl fungerande institutioner med klara etiska normer för att hålla transaktionskostnaderna låga. En ekonomis förmåga att kunna hålla låga transaktionskostnader är av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Förmodligen underskattar vi i den ekonomiska debatten ofta dessa mekanismer, och kanske vi i motsvarande grad överskattar olika kortsiktiga ekonomiska åtgärders betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Herr talman! Vad som orsakat dagens ekonomiska problem har redan avhandlats i denna och tidigare ekonomiska debatter. Jag skall inte ta tid att upprepa detta. I stället vill jag göra några reflexioner kring Socialdemokraternas ekonomiska politik, eller skall vi kalla det retorik? Göran Persson anklagar regeringen för att strypa den ekonomiska efterfrågan samtidigt som han kritiserar regeringen för det offentliga budgetunderskottet. När regeringen tvingades föreslå en sänkning av a-kasseersättningen från 90 till 80 % eldade Socialdemokraterna massorna och lät förstå att något sådant skulle Socialdemokraterna aldrig acceptera. Nu erkänner man att det inte är aktuellt att höja ersättningsnivån vid ett eventuellt regeringsskifte. För mindre än två månader sedan, strax före jul, stod Göran Persson här i kammaren och förkunnade att en momssänkning den 1 mars i år var en viktig del i lösningen på Sveriges ekonomiska problem. Konsumtionen skulle stimuleras. Några veckor senare, när Socialdemokraternas ekonomiska motion presenterades var det inte längre aktuellt med någon momssänkning. Det är naturligtvis hälsosamt att även politiker kan ändra sig, men jag måste ändå få fråga Göran Persson: Var det något speciellt som hände under de korta jul och nyårsveckorna som fick Socialdemokraterna på andra tankar? Eller rör det sig om en tillnyktring eller ett nyårslöfte att vara mer uppriktig för att slippa åtminstone något av den svekdebatt som otvivelaktigt kommer att drabba skulle få regeringsansvaret efter valet? Hur länge kommer Socialdemokraterna att hålla fast vid den nu presenterade politiken? Kan vi förvänta oss att den håller över vårriksdagen? Socialdemokraterna att fortsätta att bedriva en kvartalsinriktad ekonomisk politik? Herr talman! I Finanstidningen den 8 oktober förra året intervjuades Göran Persson. Han sade då: ''Jag hör till dem som tror att skattetrycket i vårt land nått den övre gränsen.'' Likväl föreslår Socialdemokraterna nu omfattande skattehöjningar på netto 4,1 miljarder enligt egna beräkningar och 8,5 miljarder i helårseffekt enligt beräkningar från Finansdepartementet. I övrigt innehåller det socialdemokratiska alternativet en överbudspolitik vad gäller infrastruktur och utbildningssatsningar. Men -- som Socialdemokraterna även skriver i sin motion -- underskotten i de offentliga finanserna lägger klara restriktioner när det gäller ytterligare finanspolitiska stimulanser. När infrastruktursatsningarna ligger på en tredubbel nivå jämfört med 80-talet ter det sig något besynnerligt att just Socialdemokraterna föreslår ytterligare satsningar. När Socialdemokraterna dessutom, bara några månader efter det att århundradets infrastruktursatsningar klubbats av riksdagen, skriver att ''en nationell plan för investeringar i infrastruktur behövs'', blir det närmast komiskt. Socialdemokraternas budgetförslag innebär en ytterligare underfinansiering av statens budget. Ekonomer från alla håll, inte minst OECD och IMF, har tydligt deklarerat att det inte finns något utrymme för ytterligare underbalanseringar av den svenska budgeten. Inte ens länder med så blygsamma underskott som 4--5 % av BNP vågar chansa med en mer expansiv finanspolitik. I Sverige ligger underskottet på 13-- 14 %! Tvärtom är en fortsatt stram finanspolitik absolut nödvändig för att återupprätta och vidmakthålla förtroendet för svensk ekonomi. Det av riksdagen i våras antagna saneringsprogrammet är en absolut miniminivå. Det ger förutsättningar för varaktigt låga räntor, och därmed stimuleras investeringarna. Jag är helt överens med oppositionen om behovet av låga räntor. Men det behöver påpekas att räntesänkningar inte kan kommenderas fram eller beslutas av politikerna. Låg ränta kan bara förtjänas med hjälp av en ekonomisk politik som upprätthåller och förstärker förtroendet för svensk ekonomi. Herr talman! De nya jobb som Socialdemokraterna menar sig skapa med sitt budgetalternativ kommer nästan uteslutande den offentliga sektorn till del. Samtidigt kritiserar man regeringen för att den offentliga sektorns andel av BNP uppgår till över Finansieringen av de nya jobben sker i huvudsak med tämligen omfattande skattehöjningar -- trots Göran Perssons för några månader sedan uttalade tveksamhet till sådana. Bl.a. vill Sverige i den lilla exklusiva grupp länder som beskattar avkastning på kapital som satsas i företag som skapar nya jobb hårdare än avkastningen på passivt sparande i t.ex. bank. Göran Persson, om Socialdemokraterna nu, till skillnad från partikollegerna i Norge, så gärna vill dubbelbeskatta kapitalinkomster, vore det då inte bättre att lägga dubbel skatt på bankräntor och liknande avkastningar på passiva kapitalplaceringar? Slutsatsen av Socialdemokraternas förslag är att man visserligen vill och troligen förmår att kortsiktigt skapa jobb, men att det sker i den offentliga sektorn på bekostnad av minst lika många jobb i den privata sektorn. Jag tillåter mig tvivla på att detta är en riktig väg. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp den kommunala ekonomin. Grundläggande för vår välfärd är att känna trygghet inför ålderdom och sjukdom. Det handlar ytterst om respekt för livet och solidaritet med de svagaste. Därför tillhör vården och omsorgen om våra äldre de områden som kds prioriterar allra främst. Antalet äldre har ökat markant i Sverige de senaste 20 åren och kommer att fortsätta att öka. Samtidigt kräver, som jag tidigare sagt, de mycket ansträngda statsfinanserna att den offentliga konsumtionen totalt sett begränsas. Det innebär att stora krav på prioriteringar kommer att ställas i kommuner och landsting. De senaste åren, när BNP sjunkit och reallönerna stigit mycket långsamt, har de finansiella ramarna för offentlig konsumtion inneburit att kommuner och landsting faktiskt begränsat sin konsumtion mer än vad ''realt oförändrad konsumtion'', som anges i saneringsprogrammet, kräver. Det kan diskuteras om det är en sund stabiliseringspolitik att låta den kommunala sektorn genomföra en större del av sin andel av saneringsprogrammet de år det samhällsekonomiska läget är som sämst. Herr talman! Mot den bakgrunden kan det finnas anledning att se över förhållandena i den kommunala sektorn.

Herr talman! Rose-Marie Frebran hävdar att regeringen har en långsiktig strategi. Hon vill ge sken av att regeringen med kds hjälp har fått in nya dimensioner i sitt tänkande. Det handlar om dels miljön, dels etiken. Rose-Marie Frebran sitter i en regering som satsar på en Öresundsbro och på motorledsbyggen kring storstäderna. Rose-Marie Frebran sitter i en regering som nu bedriver en flyktingpolitik som ute i världen karakteriseras som en av de hårdaste och mest restriktiva jämfört med länder på samma ekonomiska nivå som Sverige. Serbiska desertörer flyr i dag till Norge. Rose-Marie Frebran sitter i en regering som har lagt fram ett program för kommunernas ekonomi som innebär successivt minskade statliga anslag till sjukvård och skola. Vad är det som konkret är nytänkande, Rose-Marie Frebran, i frågorna om miljö och etik jämfört med andra högerregeringar runt om i världen?
Herr talman! Johan Lönnroth nämner Öresundsbron, motorvägsbyggen, flyktingpolitiken, den kommunala ekonomin, nytänkadet osv. Det är mycket som Johan Lönnroth har tänkt sig skall behandlas under två minuter. Det får naturligtvis ske en annan gång. Jag håller inte alls med Johan Lönnroth i hans beskrivning av den kommunala ekonomin. Han säger att regeringen har lagt fram ett program som innebär sänkt stöd till sjukvården. Detta är inte sant. En pågående utredning behandlar just sjukvårdens organisering och finansiering i framtiden. Men denna utredning är ännu inte ännu klar. Johan Lönnroths parti har för övrigt lämnat utredningen och vill inte vara med och ta ansvar för de förslag som skall läggas fram. Nytänkande på miljöområdet är bl.a. den mycket viktiga skatteväxling med tanke på både miljön och jobben. Lägg över skatt på naturresurser och på miljöfarliga utsläpp och minska samtidigt skatt på arbete! Då får man en bättre miljö och fler arbetstillfällen.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att utredningen om skatteväxling är bra. Också mitt parti är anhängare av att en sådan görs. Problemet är emellertid att medan detta utreds händer i verkligheten något helt annat. De planer som regeringen har lagt fram för kommunernas ekonomi pekar på minskad verksamhetsvolym för såväl detta år som nästa år och framöver under 1990-talet. Det går inte att rationalisera bort de minskningar av anslagen som Rose-Marie Frebrans regering lägger fram med sina planer. Göteborg är i dag katastrofal. Man kan utreda effektiviseringar och omfördelningar, men i grunden klarar man i dag inte detta om inte sjukvården får mer pengar. Jag tror att Rose-Marie Frebran och hennes parti i själva verket har mycket större problem med dessa frågor än vad hon i denna debatt ger sken av. Vad blev det av kds satsning på sjukvården och etiken?
Herr talman! Det är bra att Johan Lönnroth tycker att utredningen om skatteväxling är bra. Sjukvårdens problem i Göteborg har jag naturligtvis hört talas om. Jag är glad för att mina partikolleger i Göteborg inte står bakom den stora besparing som nu har förelagts sjukvården där. Däremot tycker jag inte att man har gett upp när en utredning pågår där man utreder vilka problemen är och vad som behövs. Man behöver titta både på organisationsplanet och resursplanet. Det är en hel del förändringar som behövs för att sjukvården skall kunna fungera som inte har med resurssidan att göra. Vi i kds har sagt att om utredningen om sjukvårdens organisering och finansiering i framtiden kommer fram till att man måste satsa mer resurser, kommer vi att ställa upp för det. Vi kommer att prioritera och driva den frågan. Vården och omsorgen är nämligen så oerhört viktig att den måste prioriteras i första hand.

Herr talman! Det är märkligt att frågan om finansieringen av vårdnadsbidraget skall behöva upprepas om och om igen. Ändå uppfattar de som frågar icke svaret. Besluten har tidigarelagts. Beslutet om de 14 miljarderna fattades redan i höstas. Och för att man skall kunna klara av de utgifter som man faktiskt vill ta, sparar man ytterligare på olika håll i budgeten utan att därför säga att vissa pengar öronmärks för vissa projekt. Det som man vill använda till vissa utgifter sparas in på andra. Precis som finansministern sade handlar det om omfördelningar. Vad är det då för etik och moral att lägga en sådan budget på riksdagens bord som regeringen gör, en budget som Dan Eriksson i Stockholm kallar svag? Regeringens budget är den starkaste av de två stora alternativen, regeringens och Socialdemokraternas. Det är ett uthålligt saneringsprogram som skall ta ned budgetunderskottet. Det sker genom att vi tar tag i problemen i dag och inte vältrar över dem på framtida generationer.

Herr talman! Vad som för framtida budgetår finns i lager tänker jag inte diskutera i denna ekonomiska debatt som handlar om de förslag som har lagts fram för budgetåret 1994/95. Självfallet diskuteras det som kan bli aktuellt längre fram i tiden. Arbetet med nästa budget startar nog vilken dag som helst. Men jag tänker som sagt inte ta den diskussionen i dag.
Herr talman! Jag har två korta frågor. Avslutningen av Rose-Marie Frebrans välskrivna anförande -- dock med en aggressiv ton -- uppfattade jag som att hon menar att det nu är fel konjunkturläge för neddragningar i kommunerna. Min första fråga är då: Hur skall det uppfattas? Menas det att vi i dag inte skall fullfölja det åtstramningsprogram som regeringen har ålagt den kommunala sektorn? Eller hur skall uttalandet tolkas? Det skulle vara oerhört intressant att få veta. Den andra frågan ställer jag med anledning av att Rose-Marie Frebran sade att vårdnadsbidraget var finansierat genom besparingar. Besparingarna i budgeten görs i huvudsak på två områden, nämligen på läkemedel och på tandvård. Är det kds uppfattning att de sektorerna har finansierat vårdnadsbidraget? Hur rimmar det i så fall med kds uppfattning att man skall prioritera vården?
Herr talman! Det jag sade om den kommunala ekonomin i slutet av mitt anförande var att kommuner och landsting faktiskt har begränsat sin konsumtion mer än vad realt oförändrad konsumtion innebär. En realt oförändrad konsumtion är vad som har lagts fast i saneringsprogrammet. Det är alltså den åtstramning som regeringen har krävt. Jag sade att det kan diskuteras om det är sunt att låta den kommunala sektorn genomföra en större del av sin andel av saneringsprogrammet just under de år då det samhällsekonomiska läget är allra sämst. Jag tycker därför att det finns anledning att se över förhållandena i den kommunala sektorn under den närmaste tiden. Jag förutsätter att denna fråga kommer att behandlas i kompletteringspropositionen. När det gäller vårdnadsbidraget vill jag återigen säga att de totala besparingar som har gjorts kommer att användas för de utgifter som regeringen vill satsa på. Inget är kvittat mot något speciellt. Vårdnadsbidraget är inte öronmärkt på det sättet.
Herr talman! Det var trots allt ett intressant besked att det i kompletteringspropositionen kommer att beskrivas att det har skett för stora neddragningar i den kommunala verksamheten. Det har vi i oppositionen påpekat, men Anne Wibble har avvisat det och sagt att det fullkomligt saknar realistisk grund. Jag noterar att vår verklighetsbeskrivning också på den punkten vinner alltmer terräng. Under den här debatten har vi alltså tagit hem dels frågan om kommunerna, dels frågan om ROT. Det är inget dåligt utfall. Med tanke på den hätska tonen från regeringspartierna, hade nog den som har följt debatten trott att regeringspartierna skulle hamna i en annan position. Jag skall inte plåga Rose-Marie Frebran ytterligare med vårdnadsbidraget. Jag tror inte att vi kommer djupare i det resonemanget. Jag har en fråga till, som jag har kört med under hela debatten. Det skulle vara intressant att höra hur kds, utifrån kristen moral och etik, motiverar borttagandet av förmögenhetsskatten för de allra rikaste i detta samhälle, i en tid då vi inte har råd med den vård och den omsorg vi vill ge. ''Bären varandras bördor'', Rose-Marie Frebran! Är den politik som kds står för i den här frågan ett uttryck för dessa vackra ord, hämtade från Galaterbrevet
Herr talman! Under Socialdemokraternas regeringstid mellan 1982 och 1991 försvann netto 250 miljarder kronor ur landet, därför att det var lönsammare att placera pengar i företag, fastigheter m.m. i utlandet. Jag kan inte förorda att vi skall fortsätta att driva en sådan politik.

Herr talman! Sverige är ett fantastiskt land. Tillsammans har vi sett till att man skall kunna leva gott i hela landet, även i de mest glesbefolkade områdena. Vi har varit överens om att fördela våra tillgångar så att alla människor skall ha en jämförbar social standard och trygghet. Men nu pågår ett systemskifte i landet, regisserat av Moderaterna och med stöd från övriga borgerliga partier i riksdagen. Genom att successivt försämra den offentliga sektorns ekonomi rycks grunden för den generella välfärdspolitiken undan. Förutsättningar skapas för andra lösningar, där den egna plånboken kommer att avgöra vem som i framtiden får den bästa vården, skolan och barnomsorgen. Vi är snabbt på väg in i det s.k. tvåtredjedelssamhället -- ett resultat av den nyliberala politiken -- där de rika blir rikare, där en stor medelklass lever bra men där många människor hamnar utanför välfärden. Tydliga klasskillnader i form av hög arbetslöshet, social utslagning, segregation och invandrarfientlighet kännetecknar ett sådant samhälle. Göteborg uppvisar i dag många tecken på att tvåtredjedelssamhället redan är etablerat. I valrörelsen 1991 gick Moderaterna till bred attack mot Socialdemokraternas sätt att sköta regeringen. Under fältropet ''Det är framtidstro och optimism som skall breda ut sig i storstäderna, inte armod och stagnation'' skulle invånarna lockas att lägga sina röster på det moderata alternativet. Budskapet kryddades med löften om kommande skattesänkningar. I första hand riktade man in sig på storstädernas ekonomiska problem och konstaterade att storstäderna saknade ett ''kompetent ledarskap'' och hade utsatts för ''en negativ särbehandling av den socialdemokratiska regeringen och den socalistiska majoriteten i riksdagen''. Man talade om den slum som hade brett ut sig i storstäderna och som Moderaterna snabbt skulle rätta till. Moderaterna utlovade en politik som är ''konsekvent och tar hänsyn till storstädernas speciella förutsättningar. Moderaterna har insett att storstadsregionerna är Sveriges ekonomiska motorer. Det går inte att strypa storstäderna och tro att utvecklingen och tillväxten därmed flyttas till andra delar av Sverige. - - Därför måste en kommande borgerlig regering ta bort alla hämskor på storstäderna.'' I Göteborg bedrev de borgerliga partierna en kampanj på samma tema. Med facit i hand är det bara att konstatera, att förutom skattesänkningarna för de rika blev det ingenting av alla löften. I stället har Göteborg hamnat i ett ännu värre läge på grund av den borgerliga politiken. Om Rose-Marie Frebran hade varit kvar i kammaren kunde jag ha upplyst henne om att kds stod bakom det borgerliga budgetförslaget i Göteborgs kommun med åtföljande nedskärningar i sjukvården. Skattereformens negativa konsekvenser har inte rättats till trots att den före valet beskrevs som ''den senaste stenen på bördan för storstäderna''. Ett nytt statsbidragssystem infördes 1993, som åter har inneburit ''en negativ särbehandling'' av Göteborg. Det statliga lånet på 900 miljoner kronor, som var ett uttryck för den socialdemokratiska regeringens förståelse för Göteborgs problem, blev plötsligt räntebelastat, trots löften om fortsatt räntebefrielse. Tillsammans med konsekvenserna av den ekonomiska åtstramningspolitiken och andra riksdagsbeslut har detta medverkat till att storstäderna i allmänhet och Göteborg i synnerhet har hamnat i en situation som saknar motstycke i modern tid. Torgny Larsson kommer om en stund att närmare redovisa resultatet av dessa beslut. Utvecklingen visar tydligt att vi måste få ett nytt skatteutjämningssystem, som tar hänsyn till de förslag om ändringar som Strukturkostnadsutredningen har lagt fram. Utredningen har -- till skillnad mot i nuvarande system -- beaktat sådana merkostnader som drabbar Göteborg och andra större städer, exempelvis kostnader för äldreomsorg, socialbidrag, gator och vägar samt kollektivtrafik. Kommunförbundet och den förra socialdemokratiska regeringen diskuterade möjligheten att ge den kommunalekonomiska kommittén i uppdrag att särskilt studera de problem som drabbat Göteborg mot bakgrund av skatteomläggningen. Det fanns med andra ord både insikt och vilja att göra något åt situationen. Den borgerliga regeringen valde dock att slänga det uppdraget i papperskorgen. Regering och riksdag måste ta ansvar för hela landet, även för storstäderna. Om de beslut som fattas drabbar någon landsända särskilt hårt måste man ta sitt ansvar och rätta till dessa beslut. Det är därför nödvändigt att de problem som har uppstått i Göteborg med skatteomläggningen och med det nya statsbidragssystemet rättas till. Det kan heller inte vara rimligt att ett lån som lämnats med löfte om räntefrihet plötsligt räntebelastas. De regler för avtalsvillkor som gäller i övrigt måste rimligtvis även gälla mellan stat och kommun. Det är också nödvändigt att ett skattesystem i linje med Strukturutredningens förslag införs med det snaraste. Vi vill också ha en ''navelsträng'' mellan lokalt näringsliv och kommunen, exempelvis fastighetsskatt, för att kunna finansiera nödvändig infrastruktur. Vi tigger inte pengar av staten. Vi kräver att få behålla tillräckligt av våra inkomster för att kunna finansiera vår service. Vi kräver att regeringen slutar med sin för vår stad så destruktiva politik och ger våra medborgare tillbaka rätten till samma sociala standard och trygghet som vi anser att landet i dess helhet skall ha.

Herr talman! Det är kanske litet tveksamt om man skall kalla det här för en replik, eftersom jag tänkte börja med säga att jag instämmer till hundra procent i allt det som Inga-Britt Johansson har sagt. Jag har ändock en fråga, och det förmodade svaret oroar mig litet. Frågan avser det socialdemokratiska förslaget att återställa grundavdraget. När det gäller fördelningspolitiska aspekter säger Inga-Britt Johansson helt riktigt att för att undvika tvåtredjedelssamhället måste vi verkligen ta ut mera i skatt, inte bara av överklassen utan kanske också av stora delar av medelklassen. De förslag som Socialdemokraterna lägger fram innebär faktiskt att alla som har en årsinkomst som understiger 250 000 kr får en skattesänkning. Det går ut över kommunerna. Jag fick en uppgift om att Göteborgs kommun förlorar 200 miljoner på det här förslaget. När Socialdemokraterna lade fram förslaget kanske de hade någon idé i bakfickan om hur man skall få tillbaka pengarna. Hur förhåller det sig med kommunernas pengar? Kommer Socialdemokraterna att lägga fram ett särskilt förslag som kompenserar kommunerna för skattebortfallet?
Herr talman! Jag fortsätter att tala om Göteborgs kommun. Det är bara att konstatera att om vi får rätsida på de problem som de tidigare besluten har medfört -- det rör sig i dag om sammanlagt 2,1 miljarder kronor för Göteborgs del -- kommer vi att ha råd med grundavdraget. Beträffande fördelningspolitiken är det så att människorna i de lägre inkomstklasserna är beroende av pengarna. Det tror jag säkert att Johan Lönnroth också håller med om. Om vi fortsätter att fatta beslut som ''plockar pengar'' ifrån Göteborgs kommun och framför allt ifrån storstäderna, kommer problemen att accentueras ytterligare. Jag tror inte att någon av oss som vet hur det står till i dessa kommuner egentligen vill vara med om det.
Herr talman! Problemet är bara att de 2,1 miljarder som Inga-Britt Johansson talar om gäller pengar på längre sikt. Regeringen har skjutit på förslaget om en ny utredning vad gäller fördelningssystemet för statsanslagen till kommunerna. Jag har svårt att se att det skulle kunna hända något konkret ens med de socialdemokratiska förslagen förrän tidigast år 1996. Nu talar jag således om de två nästkommande åren. Då betyder de förslag som man kan utläsa på papperet ur den socialdemokratiska motionen att kommunerna förlorar ett antal miljarder i skatteinkomster. Göteborg förlorar i storleksordningen 200 miljoner. Min fråga kvarstår: Vad gör ni för att kompensera detta? Detta kan väl ändå inte få inträffa?
Herr talman! Det finns andra förslag i våra motioner som till en viss grad kompenserar den här delen. Pengar skall exempelvis gå till AMS för att finansiera olika sysselsättningsprojekt. Vi utgår ifrån att fler människor kommer att få arbete. För Göteborgs del är det fråga om betydelsefulla pengar, eftersom man i dagens läge har så höga kostnader för socialbidrag o.d. Jag tror därför inte att just den här delen av förslaget kommer att innebära någon ekonomisk katastrof för Göteborg. Däremot är det viktigt att vi får en fortsatt diskussion om förslagen till kompensation för exempelvis skatteomläggningen som vi förde med den förra socialdemokratiska regeringen. Förslagen till åtgärder var långt gångna och skulle mer än väl kunna uppväga kostnaderna.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att det inte finns något block om bostadsfrågor i den här debatten. Det finns inte heller någon sådan del i de flesta debatter av liknande slag. Det är faktiskt en fråga som rör 15 % av BNP. Frågan har stor aktualitet, och arbetslösheten inom byggbranschen är extra stor. Dessutom deltar det närmast ansvarige statsrådet aldrig i dessa debatter. Vi måste nu göra något åt byggfrågan. Alla talar om det, och alla menar att något måste göras. Såvitt jag kan förstå av motionerna föreligger det en klar majoritet för att man skall åtgärda det här området. Nu skall det åtgärdas. Det finns litet olika nyanser i förslagen. Men låt oss ta upp dem till diskussion och pröva dem och se till att någonting nu äntligen blir gjort. De som vill veta var vi står i frågan kan läsa vår bostads och byggmotion. I första hand vill vi använda momsnedsättning som vapen. Frågan är kopplad till arbetslösheten. Det gäller inte minst den bransch vi nu talar om. Vi har för tredje året lagt fram två motioner med förslag som skulle kunna bidra till att lösa en del av problemen. Men det händer naturligtvis ingenting med anledning av våra motioner. Vi har t.ex. föreslagit en dispens ifrån LAS enbart för de arbetslösa, för att de skall kunna ta de jobb som finns under den tid som behövs. En sådan dispens kan man upplösa lika snabbt som man inför den, om den skulle komma att missbrukas. Vi måste göra någonting. Det är det viktigaste. Vi har föreslagit en förändring av arbetstidslagen i så måtto att man skulle möjliggöra för företagsledningen och det lokala facket att inom ramen för t.ex. 80--120 % kunna förändra arbetstiden. Det skulle innebära att tiotusentals människor aldrig skulle behöva lämna företagen för att gå ut i arbetslöshet. Förslaget är också kopplat till byggbranschen och dess arbetslöshet. Jag vill åter upprepa, vilket jag har gjort så många gånger tidigare, hur det var när vi kom in i politiken. Vi föreslog besparingar på 196 miljarder över sex år. Vi blev hånade och bespottade. Ni kan nu läsa OECD:s rapport och begrunda. Det vi gör, gör vi alltid för sent. Vi har passerat den värsta nedgången i konjunkturen. Nu först börjar vi vidta de åtgärder som vi skulle ha satt in för länge sedan. Det finns andra saker som måste åtgärdas. Det gäller t.ex. en kvinnofråga, vilket är aktuellt i dessa dagar. Som ni vet har vi medverkat till en bättre riskkapitalförsörjning för företagen. Det underliga är dock att kvinnorna ytterst sällan kommer i åtnjutande av dessa medel, beroende på att de efterfrågar, som man säger, för små belopp. Det är en fruktansvärd paradox. Därför har vi väckt en särskild motion i det ämnet. Vi föreslår ett nytt riskkapitalbolag för kvinnligt företagande. Det skall kunna anpassas till de möjligheter och de kanske något annorlunda arbetssätt som kvinnor har. Vi har föreslagit att medlen skall tas från fond 92/94. Där har vi, vilket torde vara bekant i dag, ett överkapital på cirka åtta miljarder. Det beror på att man har haft nytta av höstens börsrace. Jag har fastnat för ett uttryck som jag tycker är mycket, mycket bra. Jag tycker också att det borde upprepas många gånger i politiken. Uttrycket är: Gör aldrig ingenting. Sug på de orden ett tag -- gör aldrig ingenting. Jag tycker att vi många gånger sysslar alldeles för mycket med att göra just ingenting. Vad är det som hindrar att man fattar förnuftiga beslut? Jo, det är faktiskt partipolitiken. Om vi, ärade kolleger, skulle få bestämma med utgångspunkt ifrån vad vi verkligen tycker, tänker och vet är riktigt utan att vara styrda av partipolitiken, skulle vi med andra ord använda vårt sunda förnuft. Då skulle vi också fatta helt andra beslut. Det vet ni, och det vet jag. Det finns en sakfråga som jag tror ligger oss alla varmt om hjärtat. Det gäller att få en lösning på den fruktansvärda byggkrisen. I byggbranschen har man den största arbetslösheten i en bransch sedan 30-talet och dessutom mycket värre. Vi lider av handlingsförlamning. Det tänker åtminstone vi i Ny demokrati bryta. Vi har i det här fallet, liksom i många andra fall, en vågmästarroll. Nu skall vi se till att problemet löses. Jag hoppas att vi kan göra det i gott samförstånd.

Herr talman! Jag vill knyta an till vad Inga-Britt Johansson sade i sitt anförande. Låt hela Sverige leva! Så uttrycks ibland kravet på att den egna landsändan skall ges tillräckligt goda villkor för att människorna där skall kunna leva under drägliga livsbetingelser. Det gäller naturligtvis glesbygden, men det gäller också tätorterna och inte minst våra storstäder. I det tvåtredjedelssamhälle som vi nu med snabba steg är på väg mot drabbas inte minst storstäderna hårt. Det finns många exempel på det. Varje dag påminns vi om de orättvisor som drabbar många människor inte minst i Göteborg. Alltsedan början av 1980-talet har den kommunala verksamheten i Göteborg ökat i betydligt långsammare takt än i genomsnittet av landets kommuner. Den viktigaste orsaken till att utvecklingen varit så svag är att kommunen drabbats av indragningar som motsvarar ett inkomstbortfall på drygt 2 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 5 skattekronor. Detta har även Inga-Britt Johansson påpekat. Om Göteborg hade haft dessa inkomster så skulle inte det stora underskottet ha uppkommit och invånarna hade kunnat få en acceptabel service. Borttagandet av beskattningsrätten på juridiska personer innebar exempelvis 1 000 miljoner kronor i minskade inkomster. Det statsbidragssystem som gäller fr.o.m. 1993 innebär en indragning på 400 Alla dessa indragningar har fått till följd att man har tvingats göra drastiska nedskärningar inom skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Under åren 1992 t.o.m. 1994 måste den befintliga verksamheten bantas med 20 %! Trots detta återstår ett underskott för detta år på 460 miljoner kronor, vilket motsvarar en hel skattekrona. Den 1 januari 1992 fanns det 70 000 anställda i kommunen. Efter två år hade en tiondel av dessa, dvs. 7 000, försvunnit. I år kommer ytterligare 3 500 jobb att försvinna, de flesta av dem inom sjukvården. Konsekvensen är, det begriper var och en, att det har blivit stora försämringar i servicen. Antalet elever i skolklasser och antalet barn inom barnomsorgen har ökat drastiskt. Vårdgarantierna inom sjukvården kan inte upprätthållas. I princip sätts inga vikarier in när personal är frånvarande på grund av sjukdom osv. Kommunförbundet har i sin rapport angående levnadsförhållandena i Sverige bekräftat de strukturella problem som Göteborg har att leva med. Inom i stort sett varje redovisat område har Göteborg svårigheter jämfört med landet i dess helhet.

Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen och ge ännu fler exempel på de skillnader som finns mellan Göteborg och riket i dess helhet.

Så gott som varje dag hör jag av människor genom brev, telefonsamtal eller på annat sätt. Man kan inte längre tiga. Åtstramningarna får nu sådana effekter att människor börjar göra sin röst hörd. Regering och riksdag måste nu ta sitt ansvar. Det är nödvändigt att komma till rätta med de särskilda problem som uppstått i Göteborg i samband med de olika åtgärder som vidtagits från statsmakternas sida. Regeringen bör komma till riksdagen med förslag som gör att Göteborgs kommun åter har möjligheter att ge sina medborgare en service som motsvarar servicen i landet i övrigt.

Herr talman! Det finns klara samband i den ekonomiska politiken. Det som hänt inom bostadssektorn under 80-talet är ett typiskt exempel på det. Då saknades detta samband, denna nödvändiga helhetssyn. När nyproduktionen tog fart efter en djup nedgång i byggandet slog man snabbt i kapacitetstaket. Kostnader och räntor steg. Räntestödet blev rena explosionen för staten. Det ökade från 5 miljarder kronor 1980 till 16 miljarder kronor 1988 och sedan till 32 miljarder kronor 1993. Kostnaderna för de boende steg kraftigt, trots generöst stöd. Det var inte de som bäst behövde stödet som fick mest. Det var de som hade råd och möjlighet att bygga dyrt, lyxigt och stort som premierades. Där det var dyrast och mest överhettat byggdes det mest. Bostadssubventionerna blev ett omvänt regionalpolitiskt stöd i fel riktning. I inflationens spår följde spekulationen, de stora klippen, de övervärderade fastigheterna och bankkrisen. Det var de som hade pengar eller de som chansade på en generös kreditgivning som gjorde klipp. De bostadslösa fick stå utanför. Genom att fjärma bostadspolitiken från den ekonomiska politiken och den ekonomiska verkligheten fjärmade sig Socialdemokraterna, som då hade ansvaret, alltmer också från de sociala målen i bostadspolitiken. Det är självklart för Centern att det finns ett samband mellan ekonomi och ekologi. Likaså är det självklart att det finns ett samband mellan ekonomi och andra sektorer i samhället. Det är endast genom en politik som medverkar till att hålla låg inflation och låga räntor som vi varaktigt kan nå målet i bostadspolitiken, dvs. att alla skall ha tillgång till en bra bostad till ett rimligt pris som hushållen klarar att betala. Det finns ingen annan som i slutänden betalar. Vi kan inte kräva att våra barn eller barnbarn skall betala vårt boende. Den omläggning av bostadspolitiken som varit nödvändig har utgått från detta självklara samband. De nya reglerna för bostadsfinansieringen prioriterar stöd till den som bäst behöver stödet -- ett stöd till en normalbostad, lika för alla. Det verkar prisdämpande, och det främjar mångfald och konkurrens. Därmed verkar det regionalpolitiskt rätt. Den räntesänkning som genomförts sedan kronan började flyta innebär totalt en stimulans i ekonomin på mellan 55 och 60 miljarder kronor. Lågt räknat omfattar 20 av dessa miljarder bostadssektorn. Räntorna är nu de lägsta på 30 år, och bostadslåneinstituten är nedringda av folk som vill placera om sina dyra lån som man tvingades ta under den socialdemokratiska bostadspolitikens tid. Fastighetsskatten har sänkts. Flyttskatten har tagits bort. Besparingarna av räntebidragen har fördelats på tre år i stället för på ett. Därmed är det nu 1994 bäddat för den lägsta hyreshöjningen på 25 år. De statliga kreditgarantierna har utökats till 40 % av bidragsunderlaget. Det verkar gynnsamt från kostnadssynpunkt och det främjar bygginvesteringar. Ändå är byggaktiviteten låg. Så länge den är det finns det en uppenbar risk för flaskhalsar i ekonomin som motverkar målet med låg inflation och låg ränta. Per-Ola Eriksson har för Centerns del deklarerat en oro över den djupa nedgången och pekat på behovet av ytterligare ROT-åtgärder. Jag instämmer naturligtvis i det. Det ligger en rad sådana förslag på bostadsutskottets bord. Det här pekar på att det finns behov av att rusta för framtiden i lokalbeståndet inom kultursektorn. Kommunala skolor och äldrebostäder behöver rustas. Satsningar med miljöinriktning stärker långsiktigheten och minskar miljöskulden. Avdragsrätten för reparationer, framför allt för småhusägare, behöver kanske vässas ytterligare i syfte att göra fler svarta jobb vita. Jag hoppas att det under den fortsatta riksdagsbehandlingen blir möjligt att hitta väl avvägda ROT-åtgärder som kompletterar helhetssynen i den ekonomiska politiken till förmån för en varaktig ekonomisk utveckling med bevarad låg ränta och låg inflation.

Herr talman! Företrädare för regeringen hävdar att regeringens skattepolitik kommer att ge nya jobb. Det framhålls att sänkningen av skatt på aktievinster och slopandet av utdelningsskatten på aktier är det som skall ge de nya arbetstillfällena. Inte ens Bo Lundgren kan tro på detta. För att finansiera dessa skattesänkningar skärps skatten på företagen. Regeringen sänker alltså skatten för aktieägarna men höjer skatten för företagen. Detta sker samtidigt som aktieägarna har gjort stora vinster på börsen. Regeringens skattepolitik kommer inte att leda till nya jobb. Det krävs offensiva åtgärder för att få i gång Sveriges ekonomi samt för att kunna pressa ner arbetslösheten. Det som behövs är kraftfulla investeringar. Såväl industrins investeringar som de offentliga investeringarna måste öka. Industriförbundet påtalade i sin konjunkturrapport i december att kapacitetsutnyttjandet inom industrin var högt och att risken för att produktionskapaciteten skulle komma att utgöra en trång sektor inom en snar framtid var överhängande om inte investeringarna tar ordentlig fart. Med andra ord, risken för att kommande produktionsökning skall leda till flaskhalsar och kapacitetsbrist är betydande om inte investeringarna snabbt ökar. Vi socialdemokrater vill att näringslivet skall öka sina investeringar så att man klarar de framtida behoven av ökad produktion. Därför föreslår vi att företagen får direktavskriva 70 % av sina maskininvesteringar. Vad gäller byggsektorn är situationen akut. Förra året föll bostadsinvesteringarna med 23 %. I år blir det ännu värre -- minus 49,5 %. Vi har i tidigare motioner lagt fram omfattande förslag för att få i gång ROT-projekt m.m. för att på så vis minska den mycket höga byggarbetslösheten. Vi återkommer nu med förslag till investeringar både vad gäller nybyggnad av lägenheter samt ombyggnad av lägenheter i det äldre beståndet. Därutöver föreslår vi ett stöd som innebär att skolor kan renoveras samt ytterligare resurser för att bostäder skall iordningställas för äldre även under nästa budgetår. Detta innebär ökade bostadsinvesteringar på ca 11 miljarder kronor. Tillsammans med ombyggnad/reparation av kommunala byggnader m.m. beräknas detta ge ca 30 000 nya jobb. Centern, skulle stödja åtminstone en del av de förslag om ROT-projekt som har lagts fram av oppositionen. Enligt tidningen uttalade Per-Ola Eriksson att Centern inte kommer att sitta som reservant i denna fråga. Den fråga jag osökt ställer är varför inte Centern har använt sitt regeringsmandat och sin arbetsmarknadsminister för att driva denna fråga i regeringen. har ju inte varit någon hemlighet som blivit känd först nu, utan är en följd av den långvariga åtstramningen av byggsektorn. Per-Ola Eriksson har tidigare i dag, med instämmande av Agne Hansson, sagt att man är positiv till att det ligger så många förslag om ROT-projekt på bostadsutskottets bord. Alla de förslagen har kommit tack vare oppositionen. Men det är glädjande att regeringsföreträdare ändå hoppas att vi skall kunna arbeta fram gemensamma förslag. Min fråga till Agne Hansson är: Innebär detta att förslagen kommer att utarbetas tillsammans med bl.a. Socialdemokraterna? Även kommunerna har en mycket ansträngd ekonomi. Det har lett till betydande personalminskningar under de senaste åren. Vi har tidigare lagt fram förslag som skulle ha förhindrat att dessa går ut i öppen arbetslöshet. I årets partimotion återkommer vi med förslag att kommun och landstingsanställda skall få vara kvar i sina viktiga uppgifter inom vård och omsorg. Även på detta område står regeringen stilla och väntar till dess oppositionen tvingar fram åtgärder. Vi socialdemokrater har i vårt budgetalternativ föreslagit omfattande investeringar, i produktionsapparaten, i utbildning och i ett mänskligare samhälle. Sammantaget ger detta arbete för över 90 000 arbetslösa och 30 000 får utbildning under de kommande två åren. Det är offensiva åtgärder av det här slaget som behövs i dagens Sverige. Med vår politik, med nästan 100 000 färre öppet arbetslösa minskar statens utgifter för arbetslösheten med 10 miljarder, vilket också är värt att notera.

Herr talman! Det är tack vare oppositionen som det ligger förslag om ROT-åtgärder och en del andra åtgärder på riksdagens bord, säger Sonia Karlsson. Jag vill erinra om att det naturligtvis finns ett koppel av åtgärder från Socialdemokraterna, men det finns också förslag från Centerpartiet och det finns förslag från andra partier. De ligger nu på bostadsutskottets bord. I min roll som ordförande i utskottet vill jag säga att vi självklart skall titta på de här förslagen och se vad vi kan komma fram till. Det vore fel av mig att i dag yrka bifall blankt till samtliga de förslag som lagts fram. Det viktiga nu är att man hittar åtgärder så att man kan lösa den här problematiken och få i gång sysselsättningen inom byggsektorn utan att behöva riskera att man slår i kapacitetstaket när konjunkturen vänder uppåt. Men de här åtgärderna måste vidtas på ett sådant sätt att man kan behålla låg inflation och låg ränta. Regeringen väntar inte alls tills oppositionen lägger fram förslag. Jag vill erinra om det ROT-program som vi tog fram här i riksdagen förra året i det här sammanhanget. Det är en ambition att vi skall kunna hitta de vägar som bäst främjar en utveckling på det här området. Det hade varit bra om även Socialdemokraterna hade försett sina förslag med retroaktiv verkan. Fagra löften om framtiden hämmar helt klart byggproduktionen i nuläget.
Herr talman! Även de tidigare ROT-projekt som har behandlats här i riksdagen har faktiskt till stor del tillkommit för att oppositionen har tryckt på, Agne Hansson, och inte tack vare Centern eller regeringen. Särskilt den här gången tycker jag att det är anmärkningsvärt att inte Centern har kunnat använda sitt regeringsmandat och sin arbetsmarknadsminister till att driva fram detta i ett tidigare skede i stället för att behöva vänta tills oppositionen har bildat majoritet i riksdagen innan man säger att man vill vara med på vagnen. Jag hoppas att bostadsutskottet skall lyckas, för detta är mycket viktigt. Vi behöver snabbt få i gång åtgärder för att minska byggarbetslösheten. Varför ställde jag då min fråga? Det är mycket viktigt för byggsektorn att det finns ett brett politiskt stöd bakom de förslag som läggs fram, så att man verkligen tycker att det finns skäl att sätta i gång åtgärder och inte befarar att detta är något som kommer att ändras om det sker en förändring i och med valutgången. Jag har ännu en fråga till Agne Hansson. Per-Ola Eriksson påstod att det inte behövs några nya bostäder, sådana har vi så att det räcker. Men redan har Boverket tagit fram att vad det gäller Stockholm, de större städerna och universitetsstäderna finns det risk för att det kommer att råda bostadsbrist redan i höst. Det finns alltså skäl att se till att det även finns ett visst nybyggande av bostäder.
Herr talman! Det finns ingen anledning att närmare gå in och diskutera vem som för fram förslag hit eller dit. Jag slår mig naturligtvis inte för bröstet för min egen eller för Centerns del, men det hade varit bra om Socialdemokraterna och Sonia Karlsson hade varit lika omtänksamma när de här problemen växte och ställde till den situation som vi nu har. Nu är problemen betydligt svårare att lösa än om man hade tänkt på att lägga fram de här kloka förslagen på 80-talet för att undvika den här situationen. Då hade vi naturligtvis varit i ett bättre läge. Jag har ibland i mina dystraste stunder, när jag bollat med de här problemen, som inte är lätta, funderat på om socialdemokraterna verkligen vill ha i gång en byggsysselsättning nu. Det tror jag att de vill. Men självklart är det mycket av psykologi här. Det finns redan en rad åtgärder som fortfarande borde verka. Det blir inte gynnsammare och det blir inte billigare att sätta i gång en byggproduktion än vad det är nu. Men ger man marknaden signaler att man vill fortsätta att utreda vad som styr finansiering och regler och säger att man vill ge generösa stöd efter att ha vunnit ett val är det givet att marknaden blir osäker och avvaktar med att investera. Jag tror att det är viktigt att vi även av det skälet kan komma sams på sådant sätt att vi kan ge entydiga signaler för att snabbt få i gång sysselsättningen nu. Annars är det risk att vi inte får det.
Herr talman! Agne Hansson kan inte försöka klara sig undan genom att återigen dra upp 80-talet och påstå att den situation vi har nu, med bygginvesteringar som rasar med 49 %, endast skulle ha med den utvecklingen att göra. Situationen beror till stor del på att regeringen hösten 1991 gjorde en fullständig åtstramning vad gällde byggsektor, hushåll och kommuner. Det är den stora åtstramningen som har slagit ut stora delar av byggkapaciteten. Om vi skulle reda ut detta i en debatt skulle Agne Hansson och jag behöva ha betydligt mer tid. Jag håller med om att det är mycket viktigt att få i gång sysselsättning nu. Det var därför jag tog upp detta. Kommer bostadsutskottet fram med snabba och bra förslag till åtgärder vad gäller reparationer, om och tillbyggnader är det väldigt viktigt att byggsektorn ser att det finns ett stort politiskt stöd bakom, så att man kan förlita sig på det och vet att man kan sätta i gång de här projekten.

Herr talman! I en av riksdagens frågestunder härförleden fick finansminister Wibble av en lärd nationalekonom -- vi har sådana här i kammaren -- frågan hur det känns att år efter år tvingas konstatera hur fel alla hennes budgetprognoser har slagit. Inte minst gäller det i de fall då hon sagt att hon har läget under full kontroll. Hennes raka svar var att många av de prognoser hon har skrivit under helt enkelt varit missbedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Det får inte gå till på det här sättet. Det är farligt om vår regering gång på gång skall sätta landets framtid på spel genom att fatta beslut grundade på, som man ofta redan vet, otillförlitliga beslutsunderlag. Mot denna bakgrund måste finansministerns finansplan 1994/95 tas med en stor nypa salt. Det är en valbudget som har presenterats. Den vilar på den lättsinniga förutsättningen att bruttonationalprodukten kommer att svänga från minus 1,9 % 1993 till plus 2,4 % 1994 och plus 2,9 % 1995 för att sedan plana ut kring 4 % i tillväxt. Detta krävs -- det har finansministern sagt -- för att man skall klara dagens finansplan och få en halvering av dagens arbetslöshet i slutet av 90 talet och för att vi skall kunna behålla våra trygghetssystem i stort sett intakta. Det är lättsinniga förutsättningar i ljuset av alla regeringens tidigare prognosmissar. Så sent som 1992 ansåg man att arbetslösheten skulle bli 4,8 % 1993. Den blev 8,2 %. Gud bevare mig väl för sådana rådgivare, borde finansministern säga. Ny demokrati tror att utplaningen av BNP kring 4 % i slutet av 90-talet kommer att föra med sig problem. Importen kommer att öka i allt snabbare takt. Den kommer att slå igenom i högre konsumentpriser. Regeringen kommer att få svårigheter att värja sig mot löneökningar. Bytesbalansen försämras, och regeringen får med penningpolitiska medel försöka att värja sig mot en inflation som starkt kommer att skjuta fart. Detta är ett troligt scenario. För att komma till rätta med detta måste man omedelbart och hänsynslöst banta budgetunderskottet. Jag och Ny demokrati anser att det är fegt av dagens regering att inte ha börjat med en ytterligare kraftig nedskärning. Dan Eriksson, han som inte bor i Kolmården, har redan lagt ut texten hur Ny demokrati skall få ner budgetunderskottet. Det räcker emellertid inte med det. Jämsides måste Sverige göras mer investeringsvänligt. Mycket har redan gjorts genom en fortlöpande nertrimning av framför allt de skatter som berör små och egenföretagarna. Mycket återstår. Det bristande förtroendet för investeringar avspeglar sig i det höga övertidsuttaget, som motsvarar 60 000 Många småföretagare har under årens lopp fått känna på LAS avigsidor i form av betungande avgångsvederlag. Även storföretagarna börjar svikta under oket. De har känt sig diskriminerade av det av riksdagen före jul fattade beslutet att endast två arbetstagare får undantas från ett företags turordningskrets. LAS är unik för Sverige och ett stort hinder för utländska investeringar. Ny demokrati kommer att aktivt verka för en fortsätt modifiering av LAS. Det gäller att göra oss attraktiva för utländska investerare i tillverkningsleden. Vi har i dag Europas fördelaktigaste bolagsbeskattning samt löne och tillverkningskostnader, som är mycket konkurrenskraftiga. Det är därför många fördelar med att komma till Sverige, men marknadsföringen av Sverige som investeringsland är undermålig. I budgeten har 15 miljoner avsatts till Styrelsen för Sverigebilden, en statlig organisation som skall locka utländska turister till Sverige. Det bör vara finansexperter och inte marknadsförare som skall sälja Sverige. Ny demokrati har i en separat motion föreslagit hur detta skall gå till. Det är viktigare än något annat att få hit utländska investerare och få de svenska företag som investerat utomlands att komma tillbaka till Sverige. Men vi kommer inte till rätta med våra problem och arbetslöshetssituationen om vi inte kan fånga in svenska och utländska företag. Det står eländigt till med investeringarna i Sverige. 7,8 miljarder netto i investeringar i tillverkningsindustrin i Sverige. Det måste vara 10 gånger mer för att vi skall överleva. Jag hade tänkt ställa några frågor till finansministern om investeringarna, men nu är hon inte här. Jag får gå tillbaka där jag började, nämligen prognostiseringen. Jag tror att man får en bättre inblick i framtiden genom att studera fåglarnas flykt, som man gjorde i antiken. Där hade man ett slags bildspråk med ingredienser av vägvisning, obestämd frihetslängtan och duvans flygriktning. Det var statsämbetsmännens rätt att utföra fågelskådning före varje viktigt beslut. Det var säkert ett mer träffsäkert system än regeringens vetenskapliga långtidsplanering i dag.
Herr talman! Pengar bryr jag mig inte om. Pengar är inte så viktigt. Pengar är inte allt. Varför inte bry sig om pengar? Varför inte tycka att pengar är så viktigt? Har ni tänkt på att det är människor som har gott om pengar eller väldigt gott om pengar som kan säga så? Pengar är inte allt, sägs det. Jag håller med om det. Men ack så viktiga pengarna blir när de inte räcker till så att man kan leva ett bra liv. Människor har naturligtvis många olika önskningar och uppfattningar om vad ett bra liv är. Grundläggande för de allra flesta tror jag är att ha ett arbete så att man kan försörja sig själv och sin familj. ''Människan är en verksamhetslysten varelse, som känner lust att fatta beslut, att ta på sig ansvar, att över huvud taget påverka de förhållanden, under vilka hon lever.'' Jag tror att Ernst Wigforss ord gäller också i dag. Det har jag märkt inte minst under den senaste veckan, då jag besökt arbetsplatser och träffat många människor på olika sammankomster. Vad är det för ekonomisk politik som förs i vårt land i dag där regeringen ''sparar'', upplåningsbehovet ökar och statsskulden växer? frågar man mig. Regeringen talar själv om hotet av en galopperande statsskuld i sin finansplan. Människor är oroliga inte bara för sin egen ekonomi utan också för statens. Jag mötte en man som hade arbetat i 20 år. Han berättade att lönen inte längre räckte till utgifterna för hyra och telefon, den breddade momsen, mat och försäkringar. Semesterresa var det inte att tänka på. Han ringde till kommunen och undrade vad han skulle göra. Så såg hans situation ut. Det visade sig att han var berättigad till bostadsbidrag. Han tog naturligtvis emot det, men han tyckte på samma gång att det var bedrövligt att inte kunna klara sig utan bidrag när man ändå jobbar och gör rätt för sig. Slutsats: Det är viktigt att ha pengar så att man kan betala hyran. Hyror och boendekostnader skall minskas, sade Carl Bildt i valrörelsen 1991. Vad blev det? Jo, förtvivlade människor som ser sin ekonomi raseras utan att ha någon verklig möjlighet att påverka. ''Rapporten ''Obalanser i bostadssektorn' visar på ett dramatiskt sätt hur riksdagsbeslut kan få helt oförutsedda effekter.'' Så börjar ett brev som jag fick i går från SABO, underskrivet av riksdagskollegan Ivar Franzén, centerpartist, som vi kan se här i kammaren i dag. Han slutar brevet med en förhoppning att ''vi tillsammans skall vidtaga nödvändiga åtgärder innan stora skador uppstår''. Det tyder onekligen på en viss insikt hos en av de borgerliga riksdagsledamöterna. Hur är det med er andra? Skall vi hjälpas åt att fatta beslut, så att människor inte skall behöva gå från hem och hus? Herr talman! Man skulle inte behöva ställa en sådan fråga i Sveriges riksdag i välfärdsstaten Sverige. Men jag anser att frågan är berättigad i dag. Vi socialdemokrater har redovisat många och bra förslag i våra motioner som skulle lösa en del problem. Sonia Karlsson har här räknat upp en hel del av dem. Jag föreslår att bostadsutskottet villfar Ivar Franzéns förhoppning att vidta åtgärder innan stora skador uppstår! Jag förstår av skrivelsen att det inte bara handlar om ROT utan om en vettig bostadspolitik över huvud taget. Jag tror att det var samma dag som beskedet kom från regeringen att föräldraförsäkringen skulle sänkas till 80 % som också beskedet kom att vi skall köpa stridsvagnar för flera miljarder. Det är inte så konstigt om människor frågar sig hur regeringen sköter Sveriges ekonomi. Pengar, ja se pengar, är till bekymmer för fattig och rik, sjunger Thore Skogman. Ja, visst är det så. Jag läste i Dagens Industri i går att det nu finns 100 sätt att skatteplanera på. Förra året fanns det bara 49 kvittningsvarianter. I år är det 100. Det är klart att det ställer till bekymmer för de stackars rika som nu måste ägna så mycket tid åt att undandra staten skatteinkomster. Vän av ordning måste naturligtvis undra om detta kan vara en vettig ekonomisk politik. Jag tycker att den är vanvettig. Var och varannan dag kan vi läsa i tidningarna om att människor faktiskt har det fattigt. I Sverige har vi inte talat om fattiga människor på åtskilliga decennier. Vad är regeringens mål för den ekoomiska politiken? Socialdemokraternas mål med den ekonomiska politiken är arbete, rättvisa och framtidsbyggande. Vi säger inte att nio av tio har jobb. Vi socialdemokrater säger att en av tio är arbetslös. Det är två sätt att uttrycka samma sanning, men skillnaden i uttryckssättet avslöjar en del av ens människosyn. Jag tycker att alla som i dag vill ha ett arbete skall ha rätt till det. Alla de arbetslösa människor som skall leva på 80 % i arbetslöshetsersättning har bekymmer med pengar som de inte har men som de skulle behöva för att kunna leva ett hyggligt liv. Många människor i Sverige anser sig fattiga i dag. När skall regeringen börja bekymra sig om de fattiga? När skall alla de hundratusentals arbetslösa få 49 eller 100 möjligheter att välja ett jobb? Det skulle ge staten skatteinkomster. Vi socialdemokrater beskylls ofta för att bara säga nej. Det är fel, vi säger inte bara nej, men ibland när det är befogat utifrån vår grundsyn. Därför säger vi nej till en ekonomisk politik som delar in landet i fattiga och rika. Herr talman! I går hölls det många anföranden från denna talarstol, och man talade också om gårdagen. Främst var det regeringens företrädare som föredrog att tala om 80-talets politik. Av någon anledning var det inte populärt att beskriva dagens situation. Jag har försökt att litet grand beskriva den borgerliga politiken under 90-talet. Enligt debatten i går är det 80-talets politik som är orsaken till de problem vi lever med i dag. Vi vet att det inte är så. Tänk, herr talman, om regeringens förslag och handlag med att föra en ekonomisk politik som leder till arbete och tillväxt hade haft något av den kraft som används till indignation och kritik av socialdemokratisk politik. Då kanske det hade sett annorlunda ut. Då kanske kraften hade räckt till att se till att sjuka människor inte behöver ligga i korridorerna på våra sjukhus. Då kanske kraften hade räckt till att skapa den trygghet och tillväxt som Anne Wibble talade om men inte genomför.

Herr talman! Den svenska ekonomin befinner sig i en djup kris. Om vi inte visste det innan, så har vi fått lära oss det under dagens finanspolitiska debatt. Vi har ett väldigt stort budgetunderskott, stora upplåningsbehov och en snabbt växande statsskuld. Allt detta har ovedersägligen inträffat under de två tre år då vi har haft en borgerlig regering. Alla inser nu att den katastrofala utvecklingen måste stoppas och att det bör ske bl.a. genom besparingar. Det finns säkert också en stor förståelse för att alla måste vara med i detta besparingsarbete, att man måste avstå från sådant som tidigare kanske var självklart. Men det finns en viktig förutsättning för denna förståelse. Den förutsättningen sammanfattas bäst med ett enda ord, nämligen rättvisa. Bördorna måste fördelas rättvist. Det går inte att lägga tunga bördor på de sämst ställda i form av lägre ersättningsnivåer, sämre sjukvård, sämre barnomsorg och sämre åldringsvård samtidigt som skatterna sänks på aktier, utdelningar och stora förmögenheter. Det är just detta som sker i Sverige i dag, och det är så långt ifrån rättvisa som man över huvud taget kan komma. Den politiken kommer att skapa ett polariserat samhälle, ett nytt klassamhälle, om man så vill. Vi socialdemokrater kommer med stor kraft att motarbeta den politiken. Vi kräver en rättvis sanering av ekonomin. I den saneringen spelar skattesystemet en viktig roll. Vi har två fundamentala krav på vårt skattesystem. För det första: De som tjänar mest och har kapital skall betala en större andel av sin inkomst än andra i skatt. För det andra: Ingen får smita undan. Skatteflykten måste stoppas. I båda dessa avseenden har utvecklingen gått i rakt motsatt riktning under den borgerliga perioden. Låt oss börja med det första kravet som är skatt efter bärkraft. Här har regeringen Bildt under sina 2,5 år vid makten lyckats med konststycket att höja skatten på arbete med 30 miljarder kronor och skatten på konsumtion med 16 miljarder kronor. Samtidigt har man sänkt skatten på kapitalinkomster och stora förmögenheter med mer än 20 miljarder kronor. Under den borgerliga regeringen har alla löntagare och pensionärer fått höjd skatt, och alla som äger aktier och stora förmögenheter sänkt skatt. Under den borgerliga regeringen har skatten höjts mer för låginkomsttagare och pensionärer än för höginkomsttagare. Under den borgerliga regeringen har rättvisan satts på undantag. Vi socialdemokrater kräver nu att kapitalinkomstskatten återförs till den nivå som bestämdes i skattereformen, dvs. 30 %, att förmögenhetsskatten inte avskaffas utan reformeras och effektiviseras och att de som tjänar mer än 200 000 kr om året får en höjd inkomstskatt, en s.k. värnskatt. Först då får vi ett rättvist skattesystem. Först då har vi den moraliska rätten att kräva uppoffringar av det svenska folket. Det andra grundkravet när det gäller skattesystemet är att det skall vara så konstruerat att alla betalar skatt i vederbörlig ordning. Även på den punkten har den borgerliga regeringen misslyckats. I dag vet vi att många människor inte betalar skatt över huvud taget. Det handlar om tiotals miljarder kronor som på detta sätt undandras samhället. Nu föreslår regeringen visserligen ytterligare pengar för bekämpning av ekobrottsligheten. Och det är i och för sig bra, även om det är mindre än vad man utlovade i 1993 års kompletteringsproposition. Men samtidigt lägger man fram förslag som vrider viktiga vapen ur händerna på skattemyndigheterna. Jag tänker då på den lagrådsremiss som nu behandlas av lagrådet och som kommer att försvåra skattekontrollen. Jag tänker också på att den borgerliga regeringen har avskaffat skatteflyktslagen och betalningslagen. Och jag tänker på alla de förslag som särskilt Moderata samlingspartiet ännu tidigare har fört fram i syfte att underminera skattekontrollen. Det paradoxala har alltså inträffat att regeringen samtidigt som den föreslår mer pengar till kampen mot ekobrottsligheten försvårar myndigheternas möjligheter att använda dessa pengar på ett effektivt sätt. Min fråga till de borgerliga representanterna i denna debatt blir därför: Vill man verkligen bekämpa skattebrottsligheten, eller är det bara en kapitulation inför en stark opinion, en omvändelse under galgen? Vi socialdemokrater har länge förespråkat mer pengar till skattemyndigheterna och verkat för att vässa skattemyndigheternas vapen mot skattebrottslingar. Vi har också tidigare kraftigt förenklat skattereglerna, bl.a. för att skattemyndigheterna skall få mer tid för att syssla med sådana väsentligheter som att jaga de stora skattesmitarna. Förenklingsarbetet måste nu drivas vidare. Ordningen måste återställas. Vi föreslår därför att en förenklingskommisssion tillsätts för att på nytt tillskapa ett enkelt, effektivt och rättvist skattesystem.

Herr talman! Jag skall börja med att tala litet grand om socialdemokraternas framtida visioner när det gäller skatter. Om socialdemokraterna får regeringsmakten till hösten vill de höja skatterna med 20--30 miljarder. Skatterna skall höjas främst på aktier och förmögenheter. De vill också höja marginalskatterna, en s.k. värnskatt. Alla OECD-länder, OECD-rapporten och alla ledande ekonomer i världen anser att ett högt skattetryck i ett ett enskilt land leder till försämrad ekonomi för det landet, och det har ju historien visat hela tiden. Ändå står socialdemokraterna fast vid den här linjen. Sedan pratar man så vänligt om fördelningspolitik, att det skall vara rättvisa. Jag vill bara säga en sak: Det är skitsnack. Varför skall jag tala om detta? Jo, man vill höja aktiebeskattningen, förmögenhetsbeskattningen och allting sådant och säger att man skall sänka skatten för dem som har det svårt ställt. De skall få Vad händer då med detta? Jo, på sikt mister de människor som får 2 000 kr i minskad skatt per år sina jobb. Det är vad som händer. Jag har inga aktier, och jag är definitivt inte rik, utan jag kommer från golvet. Det här är ett sätt för socialdemokratin att lura sina väljare, anser jag. Man säger att man skall höja skatterna för de rika, beskatta aktiekapital och beskatta förmögenheter. Men då sticker dessa människor med pengarna utomlands och tar med sig 100 000--150 000 arbetstillfällen, som vi på golvet får betala. Men vi får ju sänkt skatt med 2 000! Visst, men hur blir med våra jobb? Jag blir otroligt besviken på en sådan politik. Man lurar faktiskt sina väljare. Jag kommer från arbetarleden, och jag står fast vid detta. Jag skall beskriva scenariot för en ny framtida socialdemokratisk modell 1994--1998. Man sänker skatten och höjer kanske grundavdraget för de sämst ställda, som får 2 000 kr mer. Vad händer? Jo, kapitalflykten från landet blir oerhört stor. Vi förlorar ytterligare 100 000--150 000 arbetstillfällen. Socialdemokratin kommer kanske att skapa 100 000--150 000 -- vad vet jag? -- nya arbetstillfällen genom konstgjord andning. Om en tre, fyra, fem år kommer nästa lågkonjunktur. Vad händer då? Jo, då har vi skyfflat ut ytterligare kapital för att vi skall ha en rättvis beskattning, som det så fint heter, och vi på golvet har gått miste om ytterligare 100 000-- Så kommer det ytterligare en lågkonjunktur. Ja, mina damer och herrar, då känns den här krisen som vi nu har som en västanfläkt mot det som kommer att hända. Detta är ett framtida socialistiskt scenario. Sedan vill jag rikta kritik också till regeringen. Ni har gjort många strategiska skattesänkningar som på sikt kommer att resultera i fler arbetstillfällen. Det tackar jag för. Men era besparingar har varit alldeles för dåliga. Ni tar ingenting från flyktingpolitiken och ingenting från biståndspolitiken, som vi egentligen inte har pengar till. Ni gör väldigt litet åt den svarta sektorn osv. Dessa besparingar måste ju till samtidigt som man måste sänka skatterna strategiskt. Herr talman! Vad säger vi då i Ny demokrati? Jo, vi vill göra kraftiga besparingar i budgeten, långt utöver vad regeringen vill. Samtidigt vill vi vara med på de strategiska skattesänkningarna. Dessutom vill vi ytterligare sänka skatten på strategiskt viktiga områden i syfte att öka arbetstillfällena. Då tänker vi på tjänstemomsen. Det är ca 700 000--800 000 personer som berörs av tjänstemomsen. Minska tjänstemomsen till 12 %! Det är vårt förslag. Minska också byggmomsen till Sedan har vi faktiskt en fördelningspolitik också. Vi vill nämligen sänka bensinskatten. Det skulle göra ett par tre tusenlappar, Lars Hedfors, för ''den lilla mannen på golvet'', som nämligen kör 1 500--2 000 mil per år. Vi vill återgå till bensinskattesänkningen. Vi vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Där är vi helt överens med Socialdemokraterna. Vi vill angripa den svarta sektorn. Vi vill införa en ny familjepolitik som skulle spara 20 miljarder och skapa fullständig rättvisa mellan familjerna. Vi vill minska biståndet men samtidigt effektivisera det, så att det kommer fram till dem som behöver hjälpen. Vi vill angripa organisationsstöden. Vi vill att alla som bor och lever i detta land skall betala skatt här. Detta är vad Ny demokrati vill. Besparingen kan röra sig om 40--50 miljarder. Våra skattesänkningar för tjänstemomsen och byggmomsen, som jag talade om, rör sig om 15 Det är inte bara Socialdemokraterna som har en dålig politik och framtidsvision, utan det är även regeringen som har sparat mycket dåligt och inte angripit problemen.
Herr talman! Jag förstår att applåderna var sporadiska, för det var verkligen inte mycket att applådera åt. Jag vill ställa frågan till Peter Kling vad det skulle finnas för anledning för folk med kapital att flytta utomlands. Om man studerar utvecklingen av aktiekurserna i Sverige under de senaste 70--80 åren vet vi att det är det mest lönsamma sättet att spara på. Man har i Sverige under mycket lång tid tjänat massor av pengar på att ha aktier. Varför skall de som har stora förmögenheter flytta utomlands därför att vi har en förmögenhetsbeskattning i Sverige? Det finns ju förmögenhetsbeskattning i många många andra länder i Europa som är lika hög som i Sverige. Det finns ingen som helst anledning att flytta av det skälet. Kapitalbeskattningen inom EG är ingalunda entydigt lägre än i Sverige. Det finns många länder som har högre kapitalinkomstskatt än Sverige. Vi tål mycket väl att höja skatterna här också. Det viktigaste av allt, Peter Kling, är att vi har den kanske förmånligaste bolagsbeskattningen i hela världen. Den fungerar som en magnet för kapital till Sverige och inte från Sverige. Risken är betydligt överdriven, Peter Kling. Peter Kling ställde en fråga som jag upplevde som något retorisk. Han sade: Vad säger då vi nydemokrater? Det undrar jag också. Ni har ju inte lämnat in någon skattemotion, så vi vet ju inte vad ni säger för något. Finns det ingen skattemotion från Ny demokrati? Hänger det i så fall samman med det allmänna sönderfallet i Ny demokrati månntro?
Herr talman! Jag vill börja med att svara Lars Hedfors med följande: Vårt kansli har missat att lämna in vår skattemotion. Det är beklagligt, men det ligger inom den mänskliga felmarginalen. Att vi sedan har ett så ruttet riksdagssystem att man inte ett par tre timmar för sent, när personalen har upptäckt att en motion inte har lämnats in, kan ta emot ett partis motion som berör skattepolitiken tycker jag är beklagligt. Men det är typisk svensk demokrati att man inte kan acceptera ett par tre timmars försening. Den mänskliga faktorn har spelat oss ett spratt, tyvärr. Jag vill bemöta Lars Hedfors när det gäller fördelaktiga beskattningar etc. Ändå finns Sverige. Det bor 20 000 svenskar i England och 25 000 i övriga Europa. Frågar man dem varför de inte bor här får man svaret att förmögenhetsskatten och skatten på vissa andra områden är för hög. Detta har kostat arbetarna på golvet 200 000-- 300 000 arbetstillfällen. Det är vad vi har lämnat ut till övriga Europa. Säg inte att det är lyckad politik!
Herr talman! Det är mycket möjligt, Peter Kling, att den mänskliga faktorn har spelat er ett spratt. Men när sådana kapitala misstag görs inom Ny demokrati borde kanske inte Peter Kling ta munnen alltför full. Peter Kling räknade upp ett antal kapitalister som har lämnat Sverige. Jag höll på att säga att vi möjligen kan stå ut med att kapitalisterna lämnar Sverige. Men de ser ju till att deras kapital finns kvar i Sverige och arbetar här när de söker sig till den svenska företagsamheten. Det beror på att vi har så pass förmånliga villkor som vi har för företagsamheten i Sverige. Det viktiga, Peter Kling, är att här finns ett gynnsamt investeringsklimat. Vi socialdemokrater kräver i vår motion ett ännu gynnsammare investeringsklimat, eftersom vi genom direktavskrivningar vill gynna just nyinvesteringarna. Vi vill gynna nyinvesteringarna genom att återinföra Anellavdraget som är en direkt stimulans för nyinvesteringar. Ni vill gynna kapitalisterna, de som har kapital och stora förmögenheter. Det är de som är intressanta för Peter Kling. Det som är intressant för oss socialdemokrater är företagen. Företagsamheten skall gynnas med alla till buds stående medel.
Herr talman! Jag får tacka Lars Hedfors för att han bjuder på en straffspark. Vi har faktiskt högre beskattning på en rad områden. Annars hade det inte funnits någon anledning för de svenska kapitalägarna att investera för så pass mycket pengar att de har skapat ett par tre hundra tusen arbetstillfällen utanför Sverige. Jag skall nämna en sak som är viktig för er på åhörarläktaren. Vi har drivit in en förmögenhetsbeskattning på omkring 3 miljarder kronor. Om man räknar på vad storkoncernerna Tetrapak m.fl. omsätter utanför Sverige, beroende på idiotiska beskattningar såsom förmögenhetsbeskattningen, kommer man fram till 3 miljarder kronor i förmögenhetsbeskattning som skulle kunna användas till skolor m.m. Det säger ni är fördelningspolitik. Om vi från början hade haft en vettig beskattning på aktier, hade vi kanske haft 200 000--300 000 fler arbetstillfällen här i Sverige och bolagen skulle till hundra procent ha varit lokaliserade här. Då hade vi kanske fått in 10 miljarder på förmögenhetsskatter, bolagsskatter och arbetsgivaravgifter. Vi hade kunnat tjäna 7 miljarder som hade kunnat användas till skolorna och fördelningspolitiken. Man får inte vara så korttänkt. Men det är typisk socialdemokratisk politik. Vi måste bryta mönstret. Felet med borgarna är att de inte når ut med detta. Socialdemokraterna har använt fackföreningarna. De har tvättat folk i 15--20 år. Under högkonjunkturen på 80-talet levererade vi som sagt ytterligare 200 000--300 000 arbetstillfällen till länder utanför Sverige. Jag ställer inte upp på detta.

Herr talman! Debatten är både ett bokslut och ett avstamp. Den är ett bokslut över regeringen Bildts skattepolitik och ett avstamp som kan klargöra valets skiljelinjer i skattepolitiken. Först bokslutet -- det är dystert. Statsrådet Lundgren redovisar att man har sänkt skatten med 17 miljarder kronor. Men om man tar hänsyn till de beslutade skattehöjningar som kallas egenavgifter blir sänkningen obetydlig. 3 % i egenavgifter innebär en skattehöjning på ca 12 miljarder. Nettosänkningen 1995 blir då inte större än 2 Herr talman! Bokslutet säger oss att regeringen t.o.m. har misslyckats med målsättningen att sänka skatterna. Men detta är inte hela sanningen, för i bokslutet ryms både höjningar och sänkningar. Som Lars Hedfors sade har regeringen sänkt skatterna för företag, kapital, arv och gåvor, och förmögenhetsskatten skall slopas. Samtidigt har regeringen drivit igenom en rad skattehöjningar för hushållen. Det är en politik där låginkomsttagarna konsekvent har missgynnats och kapitalägarna lika konsekvent har gynnats. Även om regeringen har misslyckats med att sänka skatterna har den klarat att minska skatternas utjämnande funktion. Regeringens politik, med stöd av en riksdagsmajoritet, har slagit sönder tanken på ett enhetligt skattesystem. Kapitalinkomster beskattas nu efter hela åtta olika skattesatser. Därigenom har man åter öppnat för stora möjligheter till skatteundandragande. Det är att beklaga att Folkpartiet har tvingats in i detta. Regeringen säger att de har sänkt de skatter som hämmar tillväxten. Men sanningen är, Peter Kling, att Sverige redan innan regeringens skattesänkningar hade en kapital och företagsbeskattning som internationellt sett låg på en genomsnittlig eller låg nivå. Detta är ostridigt. Regeringens politik har inneburit att man sänkt skatter som var måttliga, eller rent av låga, och höjt de skatter som redan var höga. På den punkten har Herr talman! I politik bör handlingar ytterst bedömas efter sina resultat. Regeringens resultat med skenande budgetunderskott och dramatiskt hög arbetslöshet visar att skattesänkningar inte är någon säker väg till tillväxt. Bokslutet över en blå politik är fullt med röda siffror, och det finns bockar i det. Den blå politiken bör inte upprepas efter valet 1994. Nu gäller det att redovisa alternativ för 1990-talet. Det har regering och opposition gjort på olika sätt. Regeringen och Ny demokrati fortsätter att tala om skattesänkningar trots att man borde erkänna att underskotten gör det omöjligt att sänka skatterna. Centern och kristdemokraterna talar om skatteväxling med miljöprofil. Men de tankarna fastnar alldeles uppenbart i finansen. Politiskt förankrat eller ej -- på allvar eller ej diskuterar man det s.k. pigavdraget i regeringskretsen. Vänsterpartiets och mitt alternativ är enkelt, rakt och lättbegripligt: Vi föreslår en högsta skatt på 30 % för kapital, företag och arbetsinkomster. Högsta inkomstskatten skall endast gälla inkomster över 300 000 kronor -- det gäller alltså mig -- med 25 000 kronor i månaden. Vi föreslår att avdragsmöjligheterna beskärs. Vårt alternativ har också en grön del, nämligen ökade skatter på energi och miljö. Vi föreslår att industrin åter skall betala energiskatt, men inte mer än 1,2 % av produktionsvärdet. Vi föreslår en skatteväxling för 1990-talet, där ökad skatt på energi och miljöpåverkan finansierar sänkt skatt på arbete. Vi avvisar helt tankarna på det s.k. pigavdraget. Det finns ingen anledning att införa det. Låt hembiträdessamhället stanna i TV:s svartvita söndagsfilmer från 1930 och 1940-talen. För 1990 talet kan jag däremot tänka mig att diskutera ett generellt minskat skatteuttag på arbete och tjänsteproduktion, finansierat med ökad skatt på miljö och kapital. Vi har radikala förslag som stärker budgeten med 10 miljarder -- för de offentliga finanserna med upp emot 30 miljarder -- för helåret 1995. Det är radikala förslag, men det krävs sådana när statsskulden är över 1 000 miljarder, när underskotten årligen ligger på 200 miljarder och när regeringens egna konsekvenskalkyler talar om att underskottet 1997-1998 kan vara uppe i 2 000 Herr talman! Vårt alternativ är riksdagens mest radikala. Men till många delar är det likt det socialdemokratiska alternativ som Lars Hedfors presenterar. Vänsterpartiet och socialdemokraterna är överens om 30-procentig kapital och företagsskatt, om 25-procentig statsskatt över brytpunkten. Det är en god grund för samsyn i skattepolitiken när regeringen Bildt faller. Men det finns också skillnader. En sådan är grundavdraget. Vi kan inte förstå varför socialdemokraterna vill sänka skatten med 2 miljarder för dem som tjänar över 200 000 kronor. Jag är tveksam till poängen med att beröva kommunerna 4 miljarder i skatteintänkter genom att höja det allmänna grundavdraget. Det kanske Lars Hedfors kan reda ut.

Herr talman! Lars Bäckström sade att skattetrycket är relativt lågt i Sverige. Det är det väl förhållandevis. Men vi i Ny demokrati är överens med OECD-länderna om att det måste till ett sänkt skattetryck för Sverige och absolut inga skattehöjningar. Det har framkommit i den senaste rapporten. Ledande ekonomer i världen säger att det på sikt är hämmande för ett land att ha högt skattetryck. Det vet alla av erfarenhet. Vad skiljer Ny demokrati från regeringen, undrar Lars Bäckström. Vi är också måna om att det skall gå ihop. Vi vill spara kraftigt i budgeten och sedan sänka skatterna med hjälp av det. Det kan vi vara överens om. Men Lars Bäckström ställer ju inte upp på några besparingar som man kan använda till att sänka skatterna. Man behöver inte alls ta från de svaga och ge till de rika och föra en fördelningspolitik som ni alltid tjatar om. Vi har föreslagit besparingar inom familjepolitiken som skulle leda till rättvisa bland familjerna. Det skulle ge 20 -- 23 miljarder. Vi vill spara på flyktingpolitiken och göra den effektiv och human. Vi sparar 8-10 miljarder på det. Biståndspolitiken vill vi också göra om och minska med 6-7 miljarder. Organisationsbidragen och politiskt tillskansade medel vill vi också minska med 4-5 miljarder. Vi vill också att alla här i Sverige skall betala skatt, även alla som skenskriver sig utomlands. Vi tycker att det är skäligt att alla som bor i Sverige skall betala skatt i landet. Men så är det inte. Det skulle också ge 3-5 miljarder. Vi vill spara 40-50 miljarder utöver vad regeringen föreslår. Dessa medel kan man faktiskt använda till strategiska skattesänkningar. Det är skillnaden mellan Ny demokratis och regeringens politik. Vi vill alltså inte urholka budgeten mer utan förstärka den, men samtidigt sänka skatterna.
Herr talman! Jag är övertygad om att Ny demokrati vill spara. Det sätter jag inte i fråga. Läget är så att om man skall klara av de stora underskotten, som ni så ofta talar om, som vi har att hantera, kan man inte undvika att spara och att ha en politik för ekonomisk tillväxt. Och man kan inte sänka skatterna. För den som vill få enkla torgmötespoäng, leka jultomte, leka gottköpspolitiker eller den snälla pappan som lovar barnet en 5-öring så att det kan få allt. Så fungerar det inte. Ett radikalt, kärvt, hederligt budskap är att vi inte kan sänka skatterna. Vi måste spara och få fler människor i arbete. Ni saknar den här helheten. Ni lägger fram orealistiska sparprogram. I vårt budgetalternativ har vi redovisat 7,31 miljarder i besparingar för kommande budgetår. Sedan måste vi göra ytterligare besparingar, men det här är ju främst en skattedebatt. Det är alldeles riktigt att vi måste spara. Vi måste spara på bostadssubventioner och inom socialförsäkringen, men det går inte snabbt att hämta in 30-40 miljarder. Det är en omöjlighet.
Herr talman! Lars Bäckström sade att vi leker. Nej, Lars Bäckström, vi tror nämligen att det går att spara inom de ramar vi har nämnt; familjepolitik, flyktingpolitik och biståndspolitik. Varför skulle det inte gå att göra nedskärningar på de områdena och göra det effektivt? Det är vad 80 eller 90 % av svenska folket vill. Vi har faktiskt ett stöd som inte syns i våra siffror. Folk tycker att man skall humanisera flyktingpolitiken och hjälpa många fler flyktingar på rätt sätt med en vettig politik. Vi vet att det går att skära ned organisationsbidraget. Ingen i den här kammaren har en aning om hur det fungerar, men vissa säger att det inte alls fungerar bra. Vi vet att vi kan angripa den svarta sektorn och få in stora pengar på det. Vi vet att det går att införa att alla som skenskriver sig utomlands måste betala skatt i Sverige. Om nu Lars Bäckström tycker att vi är jultomtar får jag väl önska honom god jul, trots att det är litet tidigt.
Herr talman! Det läge vi har att hantera är ytterligt allvarligt. Det är ytterligt allvarligt om politiker leker och lovar ut enkla kvickfix-lösningar. Det finns inga sådana. Man kan självfallet spara 30-40 miljarder på ett år, rent teoretiskt. Det är klart att det går. De sociala konsekvenserna av en sådan sparåtgärd skulle bli ytterligt allvarliga. Ni vill inte göra den konkretionen, eftersom ert staplande av tomma ölbackar då avslöjas. Det finns ingen substans i det, och det är ert problem. Det kan gå att få opinionsframgångar under en kort tid. Man kan få ett jublande och hurrande möte, men det går inte att ta konsekvenserna av att genomföra en sådan politik. Det skulle slå sönder svenska familjers ekonomiska situation, och då skulle man inte längre kunna vandra som en folkhjälte på gatorna i Skara eller på något torgmöte någon annanstans.
Herr talman! Lars Bäckström ställde frågor till mig och han skall få svar på dem. Den första frågan gällde varför vi vill återinföra grundavdraget, eller höja det till dess ursprungliga nivå. Det är egentligen en ganska märklig fråga för att komma från en vänsterpartist. Vi vill för det första göra det av fördelningspolitiska skäl. Höjer man grundavdraget, Lars Bäckström, gynnar det i första hand låginkomsttagarna och allra minst de mycket stora höginkomsttagarna. Vi vill för det andra göra det också därför att vi vet att produktionen fortfarande behöver en stimulans. Det går inte heller nu att bara strama åt. Lars Bäckströms påstående att vi socialdemokrater skulle vilja sänka skatten för höginkomsttagarna med 2 miljarder kronor var ännu märkligare. Hur i all fridens namn går det ihop? Vi vill höja skatten för höginkomsttagarna genom den nu så mångomtalade och av oss lanserade värnskatten, miljarder kronor. Jag antar att Lars Bäckström möjligen syftar på att vi samtidigt vill ta bort grundavdraget för dem som befinner sig över brytpunkten. Vi vill återställa grundavdraget på den punkten, men det är vårt ursprungliga förslag. Vi menar att det är fel att använda grundavdraget i den statliga inkomstskatten. Det är också fördelningspolitiskt galet. Det ger precis lika mycket till den som tjänar 200 000 kr som till den som tjänar 1 miljon kronor. Vad skall man med ett sådant förslag till? Vi vill alltså åter föra fram vårt ursprungliga förslag om en proportionell värnskatt, som kommer att drabba miljonären betydligt hårdare än den som tjänar 200 000 kr.
Herr talman! Ert ursprungliga förslag om 25 % i statsskatt diskuterades i samband med skatteomläggningen, och socialdemokraterna satte sig med kraft emot det. Vi drev det förslaget tillsammans med LO. Sedan ville ni ha en tillfällig höjning, och ni har nu övergått till att vilja ha en permanent höjning så länge som det är underskott i Arbetsmarknadsfonden. Jag tycker att ni har kommit fram till en bra ståndpunkt, men så ursprunglig är den inte mot bakgrund av skattereformen. Ni vill höja grundavdraget till 32 eller 33 % av basbeloppet. Härigenom skulle kommunerna förlora ett skatteunderlag på 4 miljarder, och det är illa avvägd politik, eftersom regeringen faktiskt har låtit kommunerna behålla dessa pengar. I samband med skattereformen kritiserade ni miljöpartiet sönder och samman därför att det ville ha stora grundavdrag. Ni sade då att stora grundavdrag gynnar höginkomsttagarna. Nu gynner de i stället låginkomsttagarna. Se så man kan ändra sig allteftersom lägena skiftar! Jag tror att det är på ungefär samma sätt hela tiden i denna fråga, nämligen att stora grundavdrag är mest gynnsamma för högre inkomsttagare, som kan tillgodoräkna sig marginalskatteeffekter. Vårt förslag är att helt ta bort grundavdraget för höginkomsttagarna. Men, Lars Hedfors, ni vill ta 4 miljarder från dem som har över 200 000 kr i inkomst och vill ge tillbaka 2 miljarder. Nettoförlusten blir 2 miljarder. Vårt förslag till slopande av grundavdraget för alla över brytpunkten ger väsentligt mer, och det går utmärkt att kombinera med den 25-procentiga statsskatten över brytpunkten.
Herr talman Det var en ganska intressant upplysning som Lars Bäckström nu lämnade. Man vill nu helt plötsligt inskränka sig till att avskaffa grundavdraget för inkomsttagare över brytpunkten. Det är inte så särskilt många veckor eller möjligen månader sedan, Lars Bäckström, som ni hade ett annat förslag. Ni ville ge er på grundavdrag för så många som ned till 140 000 kronorsinkomsttagaren. Det innebar att en genomsnittlig LO-medlem skulle förlora på ert förslag. Min fråga till Lars Bäckström är: Varför har ni ändrat er på den punkten? Varför är ni inte konsekventa? Var ert gamla förslag inte så bra? Påpekandet beträffande kommunernas skatteunderlag var riktigt, men om Lars Bäckström studerar våra motioner skall ha finna att vi på annat vis kompenserar kommunerna på den punkten.
Herr talman! För det första har jag studerat de socialdemokratiska motionerna extremt noggrant. Det står ingenstans i dessa motioner att man skall kompensera kommunerna. Jag har ringt upp socialdemokratiska handläggare, som sagt att man nog på något viss skall kompensera för detta, men det står ingenting om detta i motionerna. Jag har kanske hjälpt socialdemokraterna att bli medvetna om ett litet fallisemang på den punkten. Vi har vidare inte ändrat oss. Våra förslag är helt oförändrade i denna fråga. Vårt förslag om slopat grundavdrag innebär att den som tjänar 180 000 kr får betala 1 211 kr mer om året i skatt, alltså ungefär 100 kr mer i månaden. I det inkomstläget tar man totalt sett in 380 miljoner kronor, men på inkomster över 207 000 kr tar man in 3,2 miljarder kronor. Den stora fördelningspolitiska effekten är faktiskt att man kan ta in 4,8 miljarder utan att ens behöva höja marginalskatten över 50-procentsnivån. Det är ett suveränt och elegant förslag, som jag är alldeles tvärsäker på att Finansdepartementets tjänstemän, om de hade kommit på det, skulle ha sett till att få med i skattereformen.

Herr talman! Bo Lundgren tar avslutningsvis upp frågan om dubbelbeskattningen. Där har vi krävt att man skall återinföra utdelningsskatten. Men vi har också krävt att det s.k. Annellavdraget skall vara kvar. Därigenom luckrar vi upp dubbelbeskattningen högst avsevärt, och det hade vi gjort redan innan detta började. Vi tycker att det är bättre att ha Annellavdraget eftersom det gynnar företaget och företagandet. Detta är en socialdemokratisk politik. Vi skall se till att det är gynnsamma villkor för dem som vill investera och bygga ut. De som äger kapital klarar sig nog ändå. Dem behöver vi inte gynna genom att avskaffa förmögenhetsskatten. I all synnerhet som man samtidigt föreslår en kraftig urholkning av välfärdssystemet. Det innebär försämringar för de gamla, sjuka, arbetslösa osv. Samtidigt skall de som har stora förmögenheter slippa att betala skatt på dem. Är det detta Bo Lundgren menar med välfärd? När det gäller detta med kapitalister som lämnar landet vill jag erinra Bo Lundgren om att de faktiskt började komma tillbaka till landet under den socialdemokratiska perioden. De upplevde att politiken i Sverige var så pass stabil och bra att de tyckte att det var lämpligt att komma tillbaka. Det sade en del av dem själva när de återvände. Lundgren. Det är en fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Hur är det egentligen med er inställning till att bekämpa skattebrottslighet? Ni verkar kluvna på den punkten. Ni ger med ena handen och tar med den andra handen genom att vrida viktiga vapen ur händerna på skattemyndigheterna. Hur är det med löftet om 200 miljoner kronor för att bekämpa skattebrottsligheten? Hur blev det med det? Bo Lundgren har stått här i kammaren och upprepat flera gånger att skattemyndigheterna skall få dem. De har fått hälften, 100 miljoner.

Herr talman! Bo Lundgren gör sig, som så ofta, skyldig till felcitat. Jag har inte sagt att det inte gör något att kapitalägarna försvinner. Jag har sagt att det viktiga är att vi satsar på företagen och företagsbeskattningen. Vi måste se till att det blir gynnsamt att investera och öka sysselsättningen. Ni gör precis tvärtom. Ni höjer skatten för företagen och företagarna med 1,8 miljarder kronor. Vi vill sänka den med 5 miljarder kronor. Det kan Bo Lundgren få svart på vitt på. Sedan vill jag ta upp en helt ny fråga med Bo Lundgren. Den 16 december 1993 fattade vi här i kammaren ett beslut om företagsbeskattningen. Då var vi mycket kritiska och sade att det fanns många orättvisa saker, mycket som strider mot skattereformen och mycket som leder till skatteplanering i det. Bo Lundgren sade att det ingalunda var så. Det skulle bli ett bra förslag. Den 22 december, sex dagar senare, fick vi en skrivelse till riksdagen där man ändrade på viktiga saker i detta riksdagsbeslut därför att man hade insett att det skulle leda till skatteplanering. Är detta stabila spelregler för företagen? Är det bra för företagsamheten med en sådan vinglighet, Bo Lundgren? Till yttermera visso finns det i denna skrivelse till riksdagen ett förslag om den s.k. JIK metoden. Man skall införa JIK-metoden i Sverige från den 1 januari. Jag skall inte gå in närmare på vad den innebär -- det är för invecklat -- men detta skall ske innan man har utrett den. Utredningen som sysslar med detta är inte färdig. Har Bo Lundgren någon kommentar till ett sådant fullständigt exempellöst förfarande av en regering? Man vill införa ett förslag innan det är utrett. Det strider mot alla principer om att vi vill ha konsekvensanalyser när det gäller era förslag. Det tyder på en total förvirring och total panik i regeringskansliet.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

Det är just därför vi i vänstern vill ha progression i inkomstbeskattningen. Det är just därför vi vill ha förmögenhetsbeskattning. Vi vill ha 30 % i kapitalbeskattning på den personliga sidan just för att det är hushållen som betalar skatterna. Det finns olika slags hushåll. Jag och min familj är ett hushåll. Vi har mindre inkomster än statsrådets familj. Sedan finns det kolleger till statsrådet och deras familjer som har mycket mer i inkomst än statsrådet, t.ex. näringsministern. Jag tycker att jag procentuellt skall betala mindre i skatt än vad statsrådet gör. Jag tycker att näringsministern skall betala en högre procentsats i skatt än vad statsrådet gör. Vi skall driva fördelningspolitik via skatterna just för att det är vi hushåll som betalar. Ni har ju tagit till er och läst OECD-rapporten lika säkert som en katt slickar grädde. Men vi skall väl läsa alla OECD-rapporter, t.ex. Taxingprofits in a global economy. Häromdagen stod det i Financial Times, som statsrådet säkert har någon handläggare som läser, att OECD rekommenderar högre skatt på kapital och lägre skatt på arbete. Det var ju det jag sade i talarstolen. Statsrådet har gjort precis tvärtom och höjt skatten på arbete och sänkt den på kapital.

Herr talman! Statsrådets fråga utgår ifrån hur vi skall lägga ut skattesänkningen. Det är där vi skiljer oss så totalt. Statsrådets eget departement har gjort en konsekvenskalkyl som sträcker sig från 1987-- 1988. Den visar att man med extremt positiva antaganden om tillväxt, inflation, låg löneutvecklingstakt osv. har en statskuld på 2 000 miljarder 1997/98. I ett sådant läge är det eskapism att tala om skattesänkningar. Man kan möjligtvis tala om skatteomläggningar. Det var detta jag gjorde. Eftersom vi internationellt sett har låg kapitalbeskattning i Sverige kan vi höja den för att minska skatteuttaget på arbete. Det är en möjlig hypotes att diskutera. Men om man sänker det totala skatteuttaget när man med positiva antaganden går mot ett underskott på 2 000 miljarder blir jag mycket upprörd, statsrådet. Vi har inte råd med sådana resonemang i det här landet längre. Vi måste höja vissa skatter, få fart på tillväxten och spara. Det är verkligheten. Beställ den jämförelse som kollegerna på norska finansdepartementet har gjort! Det generella draget i världen är att de nordiska länderna, som har stark arbetarrörelse, har skattat kapital och företag lågt, medan man i USA och i det superkapitalistiska Japan skattar kapitalinkomster och företag vida hårdare än i Sverige. Det ger väl en indikation på vad som är möjligt i politiken.

Herr talman! I tisdags kväll var riksdagen inbjuden till Stockholms bilsalong. Bilindustriföreningen hade dagen till ära trummat ihop några verkligt intressanta talare. En av dessa var Metalls nye ordförande Göran Johnsson. Jag måste erkänna att jag spetsade öronen ordentligt under hans anförande. Där i talarstolen stod plötsligt Metallbasen och talade om det goda investeringsklimat som vi nu har fått här i landet. Han talade med stort allvar dessutom om att han gärna såg en tredje biltillverkare, utöver Saab och Volvo, etablera sig i Han sade att det finns två ''d'' som spelar in. Det ena står för devalvering, och den vägen är utesluten. Det andra står för duktighet. Det var på denna duktighet som Göran Johnsson byggde sin framtidstro. Han sade att vi visserligen inte har kommit ned i samma tider som våra mesta framgångsrika konkurrenter, men att vi skall komma dit. Han menade att vi skulle kunna tillverka en personbil på en fjärdedel av den tid som vi behövde för några år sedan. Jag kunde inte låta bli att tänka på den debatt som vi hade här i kammaren om företagsbeskattningen strax före jul. Själv talade jag då om fördelarna med att vara bäst, t.ex. då det gäller företagsbeskattning. Jag sade då att det dock inte räcker, eftersom det är totalbedömningen som räknas om vi skall dra till oss utländskt kapital och utländska investeringar. Vi har förvisso en bra bit kvar på vägen. Men nog är det intressant att höra dessa tongångar från den nya Metallbasen. Det är annat än Lars Hedfors gnäll här i kammaren. Det var inte i går vi hörde någon tala i så optimistiska ordalag om möjligheterna till utländska investeringar i vårt land. Jag skulle därför vilja fråga Lars Hedfors och även Lars Bäckström, som jag debatterade med före jul, vad de tror att det faktum att Göran Johnsson talade i så här positiva termer om vår framtid som industrination beror på. Jag tvingas erkänna, herr talman, att jag naturligtvis känner en malande oro inför Socialdemokraternas hot om att åter införa dubbelbeskattning på aktier, höja kapitalskatterna och införa förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Med sådana hot om att åter stänga inne kapitalet i befintliga övermogna företag och att höja kapitalskatter och förmögenhetsskatter får man inte hit några utländska investerare. Möjligen kan man driva ett antal inhemska företag utanför landets gränser, men några nya lär inte komma hit med de signalerna. Jag tycker i likhet med skatteministern att det är beklämmande att Socialdemokraterna nu hemfaller åt en billig populism och därmed spelar hasard med vårt välstånd. Många har talat om ingångsläget och hur det såg ut i ekonomin när regeringen tillträdde. Jag fäste mig vid att Göran Persson sade att man när man diskuterar kronkursen skall komma ihåg att vi startar från den låga nivå som vi nu gör. Sedan började Göran Persson tala om arbetslösheten, men han nämnde aldrig ett ord om vilken nivå regeringen startade ifrån där. Det skulle ha varit väldigt lätt. Göran Persson är sörmlänning, precis som jag själv. Jag antar att även han får Länsarbetsnämndens rapporter om hur läget är i Sörmland. I den näst sista rapporten talade man om katastrofåret 1991. Jag började studera siffrorna litet noggrannare. Det visade sig faktiskt att 4 000 människor varslats i Sörmland under de tre första kvartalen 1991. Då hade ingen borgare satt sin fot i kanslihuset, och Socialdemokraterna hade stått för alla förslag och för hela politiken. Dessa varsel gjordes huvudsakligen inom industrin. Den senaste rapporten gäller bara en enda månad, så den är naturligtvis inte relevant. Men där redovisar man att 20 personer varslats i Sörmland inom industrin under januari, som brukar vara en svår månad. Det som är väsentligt är att antalet varsel har minskat oavbrutet sedan katastrofåret 1991. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att slakten på jobben inom industrin började under den socialdemokratiska regeringen katastrofåret 1991 -- för att använda Länsarbetsnämndens benämning på detta år. Den slakten har alltsedan dess minskat oavbrutet. Så står det till i Sörmland, och det hoppas jag kunna lära Göran Persson vid något tillfälle.
Herr talman! Den riktigt stora slakten på sysselsättningen och jobben i industrin i Sverige inleddes när en borgerlig regering i en klar och tydlig lågkonjunktur satte in det värsta åtstramningsprogram som vi har upplevt på väldigt länge. Då blev det slakt på jobb i Sverige. Kjell Johansson talar om de stora hoten mot Sverige och syftar på att Socialdemokraterna skulle höja kapitalinkomstskatterna och förmögenhetsskatten. Det skulle vara de stora hoten mot utvecklingen i Sverige. Jag vill säga till Kjell Johansson att det riktigt stora hotet är att man skapar ett polariserat samhälle, dvs. ett samhälle där man hela tiden gynnar de mest välbeställda och hela tiden missgynnar de sämst ställda. Då blir det så skarpa gränser och stora motsättningar i samhället att det blir skadligt. Då får vi oroligheter på arbetsmarknaden. Gå litet grand utanför vårt lands gränser! Lyft blicken över horisonten, Kjell Johansson, och se hur det är i de länder där denna polarisering -- detta klassamhälle -- finns. Är det detta vi vill ha i Sverige? Det verkar som om de borgerliga vill det. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kjell Johansson eftersom jag har möjligheten. Jag läste en rubrik i Dagens Nyheter i söndags. Det stod så här: 75 förändringar har redan undergrävt det nya skattesystemets fundament. Hur kan det komma sig, Kjell Johansson, att ni som var med om att genomföra skattereformen nu är med och river upp detta fundament? Vi tog ju varandra i hand och lovade att hålla på den här skattereformen. Den skulle bli stabil och långvarig.

Herr talman! Att dessa förändringar skulle ha undergrävt skattereformen tvivlar jag verkligen på. Vi har i regeringsställning varit med om att förändra en del saker, bl.a. kapitalinkomstbeskattningen, till det bättre för att stärka jobben. Jag vill ta fasta på det som sades om att skapa ett polariserat samhälle. Vilket av våra båda partier är det som skapar ett polariserat samhälle? Är det vi, som vill införa ett nytt ekonomiskt system i stället för det som den traditionella socialdemokratiska politiken har fått att kapsejsa fullständigt? Eller är det ni, som nu vill utnyttja detta? Ni bankar in detta i människor och missleder dem fullständigt i deras tänkande med tal om att gynna människor. Det handlar ju om att få hit investeringar, något som är helt avgörande för Sveriges framtid. När det gäller åtstramningsprocessen skulle jag vilja tala litet om den socialdemokratiska skattemotionen. I den slutar ni med att påstå att dynamiska effekter på 15 miljarder skall minska budgetunderskottet. När vi utformade den skattereform som Lars Hedfors talade om räknade vi försiktigt med 5 miljarder i dynamiska effekter. Men detta program, som bara innebär att avgifter läggs på industrin, skall åstadkomma 15 miljarder. Om det är möjligt att få sådana dynamiska effekter, Lars Hedfors, vill jag ställa en fråga tillbaka: Går det då att åstadkomma större tillväxt genom ännu högre skatter på företagsamhet?
Herr talman! Jag tror att man kan få tillväxt om man sätter in skattesänkningarna på rätt sätt i företagsamheten. Det är det vi menar. Om skattesänkningarna sätts in där de verkligen leder till investeringar får vi också en ökad sysselsättning. Men det ger inte förslagen från den borgerliga sidan. Det finns inte någonting som säger att det skulle ge några extra jobb att ensidigt sänka skatten på stora förmögenheter och kapitalinkomster och att sänka skatten på utdelningar. Sveriges främste expert på företagsbeskattning, Jan Södersten, hävdar att det är tvärtom; det ger mindre jobb. Vi har inte undergrävt skattereformen, säger Kjell Johansson. Men ni har infört ett antal nya avdrag i skattesystemet. Ni har genomfört en kapitalinkomstbeskattning som har lett till att vi nu har åtta olika nivåer i kapitalinkomstbeskattningen. Det säger sig självt att det är att undergräva skattereformen. Det är att öppna för skatteplanering. Det kommer nu att bli inne att försöka omvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade, precis det elände som vi hade före skattereformen. Det är ni med om att införa igen. Jag fick höra något oerhört märkvärdigt av Kjell Johansson, nämligen att det polariserade samhället skulle ha uppstått under den socialdemokratiska tiden. Får jag då erinra Kjell Johansson om att vi under vår tid vid regeringsmakten t.ex. inte hade någon arbetslöshet? Vi hade inga budgetunderskott. De budgetunderskott som ni hade skapat mellan 1976 och 1982 tog vi bort med mycken möda och stort besvär. Vi hade en statsskuld som låg stilla. Vi hade inte några stora och växande ränteutgifter, sådana som ni nu finansierar genom att skära ned på välfärden. Under vår tid hade vi ett samhälle i balans och i harmoni. Det var den största tillgången för Sverige.
Herr talman! Det var en märklig redovisning; det må jag säga! Sanningen är att tillväxten i Sverige blev negativ och dök under socialdemokratins sista år. Det var också skälet till den slakt på industrijobb som åstadkoms under er tid. Siffrorna som jag nyss redovisade i talarstolen kan kontrolleras hos nästan varenda länsarbetsnämnd i hela Sverige, eftersom bilden är precis densamma. De visar tydligt att det var under er regeringstid som detta hände. Socialsystemen hade pajat, vartenda ett. Vi är tvungna att dra ned ersättningsnivåer i nästan varje system, och ni är med på det. Detta är det gyllene budgetunderskottet. Jag tittade på den sista budget som Allan Larsson lade fram. Visserligen var det en borgerlig regering under en kort tid av perioden, men se hur den såg ut! På samma sätt. Enligt den var budgetunderskottet på väg att minska ordentligt. Så det var en mycket märklig redovisning Lars Hedfors gav; det får jag säga! Det första brottet mot en kungstanke i denna skattereform begick ni när ni började med att differentiera momsen. Det andra brottet, mot en av de absoluta kungstankarna i skattereformen, begår ni nu, när ni säger att ni vill införa en värnskatt. Nu är inte ens det heligaste i skattereformen någonting värt. Förutsättningen för att vi över huvud taget satte oss vid förhandlingsbordet var ju att vi skulle ha hälften kvar. Jag tycker att ni skall sluta kritisera oss och rannsaka er själva litet!

Herr talman! Ni var med om detta, sade Lars Bäckström. Ja, det är klart att vi var. Skulle vi inte ha genomfört någon skattereform bara för att den socialdemokratiska regeringen hade gjort saker i fel ordning? Om vi hade stått kvar med det gamla skattesystemet -- hur hade det då stått till i Sverige? Det är riktigt att vi effektuerade ett beslut om momsen som riksdagen hade fattat. Lars Bäckström sade att man inte uppnår en god utveckling i Sverige genom att sänka skatten. Det begriper väl jag att ni inte tycker! Ni höjer ju skatten. Och inte nog med det -- ni vill höja skatten på företagsamheten med innemot 20 miljarder i er motion. Då tycker jag faktiskt att Lars Bäckström skall förklara för mig: Hur skapar man jobb, hur får man företagen att gå bättre i Sverige genom att höja uttaget på dem med 20 miljarder? Om detta verkligen är möjligt, Lars Bäckström, förklara då varför man skall stanna vid 20 miljarder. Varför inte ta i ordentligt och höja så att vi kan få en riktigt blomstrande industri, riktigt blomstrande företag i Sverige?
Herr talman! Det finns ett kardinalfel, som man brukar ha inom Vänstern, där man tror att man med en åtgärd kan lösa sju åtta problem. Det stöter jag på. Om man höjer skatten är det givetvis inte för att stimulera industrin. Det vore en bisarr tanke. Man gör det för att få inkomster till de utgifter man har för skola, investeringar etc. Jag kan ge ett belysande exempel på hur man utvecklar industrin. Jag är ofta ute i industrin. Jag hade förmånen att sitta på middag ihop med David Volvodirektören berättade om allt elände, vilka skatter som måste sänkas och hur fel det var i socialförsäkringarna. Då sade David Herman på bred amerikanska: Jag tycker du har helt fel! Volvodirektören blev upprörd: Har jag fel? Du vet väl att det är så här. Felet med dig, sade David Herman, är att du tänker som en politiker. Men jag är företagsledare. Jag hanterar den verklighet som råder. Hade jag tänkt som du hade ingenting hänt på Saab. Han hade tagit hand om ett företag där industriledarna agerade som kravkoncerner -- för att travestera folkpartiuttrycket om kravmaskiner. Om ett näringsliv som bara agerar kravkoncerner vill ha skattesänkningar, då får man det, men det är inte så säkert att det händer något mera. Man behöver duktiga och kompetenta företagsledare, starka fackföreningsledare, välutbildad arbetskraft, goda tekniker -- det är där man skapar tillväxt: vid ritborden, ute i verkstadshallen. Det är inte genom skattepolitik man skapar industriell tillväxt. Det är en alldeles omöjlig syn på hur man utvecklar industri. Det finns inte en enda forskare i hela världen som tror på det, och det finns ingen praktik som styrker det.